Herr talman! Något svar på min fråga var Rune Gustavsson skulle ta de 150 miljonerna fick jag inte. Någonstans måste de ju tas — vi är angelägna om att få reda på var. När det gäller skogsindustrin vill jag påminna om att ett hundratal anställningar försvann vid Fridafors, alla arbetstillfällen försvann i Strömsnäsbruk och ett stort antal försvann inom Lessebo. En av orsakerna till att de anställda försvann i Fridafors var att ni inte ville skjuta på beslutet om förändring. En sak som ni absolut inte ville medverka till var att se till att dessa industrier fick den råvara som de behövde. Den fanns runt om industrierna, men den kom inte in i industrierna.

Herr talman! Jag har ingen ambition att förlänga den här redan långa debatten från förra veckan. Men när jag felaktigt blir angripen, ser jag mig faktiskt tvingad att gå i svaromål och lägga saker och ting till rätta. Det var Wivi-Anne Cederqvist, som i onsdags i förra veckan gjorde sig skyldig till vissa falska uppgifter. Hon yttrade då: ”Det är verkligen på tiden att Bertil Måbrink och vpk vaknar och förstår de problem som vi har i Sandviken. Men under allmänna motionstiden i januari i år sov Bertil Måbrink tydligen; det kom inte en enda motion om problemen i Sandviken från Bertil Måbrink. Vpk:s representant i utskottet måste också ha sovit. Inte i en enda reservation nämns Sandvikens problem.” Så långt Wivi-Anne Cederqvist. Hur ligger det då egentligen till? Jag tror att Wivi-Anne Cederqvist skall prata om de här sakerna med litet mindre bokstäver i fortsättningen. Saken är nämligen den att jag tillsammans med flera andra vpk:are från Mellansverige i januari lämnade in motion nr 2075, i vilken föreslogs offensiva åtgärder för att utveckla Bergslagsregionen. Sandviken utgör ju inget isolat. En räcka av insatser måste till för att vända utvecklingen i hela denna region. Vi motionärer säger i vår motion: ”Mellansverige blir 1980-talets krisområde.

Jag skall nämna några av dem. Satsningar på produktutveckling och processutveckling genom samarbete i hela förädlingskedjan från råvara till färdig produkt. Ökad satsning på nya marknader genom långsiktiga handelsavtal med planekonomierna och tredje världen. Tillvaratagande av de energiresurser som finns i regionen, bl.a. genom ett regionalt energibolag. Utbyggnad av den offentliga sektorn, som i Bergslagen har lägre sysselsättningsgrad än vad landet har i genomsnitt. Det var några av de elva konkreta förslagen till åtgärder. Det är nu tredje året i rad som vi lämnar in denna motion om Mellansverige. Varje gång har Wivi-Anne Cederqvist — som tydligen i ord ömmar speciellt för Sandviken — röstat mot våra förslag till åtgärder. Det är ett mycket märkligt handlande, tycker jag, av en ledamot som just efterlyser insatser för sin hårt drabbade kommun. Därför, Wivi-Anne Cederqvist, ta nu i år och läs igenom arbetsmarknadsutskottets betänkande 23, s. 87, reservation 17 med rubriken Åtgärdsprogram för Mellansverige. Där återfinns nämligen de konkreta krav som jag har åberopat från motionen och som faktiskt kan leda till en utveckling av våra mellansvenska bruksorter, inkl. Sandviken, Hofors och Forsbacka. Tänker Wivi-Anne Cederqvist stödja reservation 17? I dag föreligger nämligen ett ypperligt tillfälle att i handling visa solidaritet med människorna i Sandviken och andra mycket hårt drabbade kommuner. När det gäller övriga motioner om Gävleborgs län vill jag påminna Wivi-Anne Cederqvist om att till det här betänkandet finns ytterligare en reservation, nr 16, som gäller konkreta åtgärder för Söderhamn. Kammaren har tidigare behandlat en motion om vanadinoch titanbrytning i Järvsö/ Bjuråker och en om utbyggnad av väg 83 i Ramsjö. Senare kommer en motion om gasledning från Finland till Gävle. Samtliga är undertecknade av mig och innebär konkreta förslag till åtgärder för att minska arbetslösheten i Gävleborgs län. Jag hoppas att Wivi-Anne Cederqvist i fortsättningen håller ögonen öppna och verkligen sätter sig in i vad olika betänkanden innehåller. Det är bättre att argumentera med fakta för ögonen än att föra till torgs ovederhäftiga anklagelser. Wivi-Anne Cederqvists sätt att föra debatten gagnar inte Gävleborg och bidrar inte till lösningen av alla de problem som människorna står inför i vårt län. Herr talman! Jag vill än en gång yrka bifall till reservationerna 16 och 17.
Herr talman! Jag vill först säga att jag har inte för vana att gå till angrepp häri kammaren, men jag förbehåller mig rätten att besvara angrepp. Jag blev angripen i debatten i förra veckan av Bertil Måbrink, och jag besvarade det angreppet då. Han ironiserade då över Gävleborgs socialdemokraters motion om att Sandvikens kommun skulle införas i stödområde C. Han undrade om jag skulle yrka bifall till den motionen. Det gjorde jag, herr talman, men jag talade också om i samma stund att Bertil Måbrink inte hade någon motion om att Sandviken skulle införas i stödområde C och att det inte fanns någon reservation från vpk. Jag vidhåller det — det finns ingen reservation från vpk.
Herr talman! Egentligen är det meningslöst att föra en debatt med Wivi-Anne Cederqvist, för hon håller sig inte till sakfrågorna nu heller. Hon höll sig heller inte till sanningen i det inlägg hon gjorde nu. Jag ironiserade inte över att Wivi-Anne Cederqvist hade väckt en motion där man föreslog att Sandviken skulle in i stödområde C. Om Wivi-Anne Cederqvist läser protokollet från onsdagens debatt, skall hon tvärtom finna att jag sade att det var ett bra förslag, som om det genomfördes skulle kunna innebära vissa fördelar för Sandviken. Jag efterlyste varför inte Wivi-Anne Cederqvists socialdemokratiska vänner i arbetsmarknadsutskottet hade reserverat sig till förmån för motionen. Men nu vet jag att när Wivi-Anne Cederqvist motionerar i januari nästa år, är det vi vpk-are som skall ställa upp för hennes motioner. Det skall vi göra. Vi skall avge reservationer. Det var synd att Wivi-Anne Cederqvist inte sade till om det i januari i år, när hon motionerade, för hennes partivänner reserverar sig ju inte. Den polemik som Wivi-Anne Cederqvist förde mot mig i onsdags handlade inte om stödområde C, utan Wivi-Anne Cederqvist påstod att Bertil Måbrink och vpk i januari inte hade gjort någonting för bruksorterna i Mellansverige och att vår representant i arbetsmarknadsutskottet inte heller har gjort någonting. Det står ordagrant så — jag tycker att Wivi-Anne Cederqvist skall läsa vad hon sade i onsdags i förra veckan. Jag har här påvisat vad vi faktiskt har gjort, både i januari i år och i arbetsmarknadsutskottets betänkande 23, där vi i reservation 17 tar upp också bl.a. Sandvikens problem. Jag har ingenting emot att vi argumenterar mot varandra och slåss politiskt, men då skall vi slåss ärligt, med öppna kort och med fakta och inte med påståenden som inte har med verkligheten att göra.
Herr talman! Jag är glad och tacksam för att Bertil Måbrink vet om problemen i Sandviken. Jag vill bara för dem som läser betänkandet nämna att när det gäller mom. 27 på s. 68 och mom. 37 på s. 69 finns det ingen reservation från vpk, vilket Bertil Måbrink hävdar.
Herr talman! Det är bra att Wivi-Anne Cederqvist börjar intressera sig för problemen i Sandvikens kommun. Jag har haft två eller tre interpellationsdebatter här tidigare i år och i höstas om problemen med jobb i Sandviken och Hofors. Var befann sig Wivi-Anne Cederqvist då? Hon hade haft tillfälle att vara med också i de interpellationsdebatterna, och det tycker jag skulle ha varit riktigt. Men då var hon inte här. På s. 87 i arbetsmarknadsutskottets betänkande finns reservation 17 av Alexander Chrisopoulos om ett åtgärdsprogram för Mellansverige, och där finns bruksorterna med inkl. Sandviken, Hofors och Forsmark. Jag ställer frågan: Tänker Wivi-Anne Cederqvist stödja denna reservation eller inte? Det är väldigt viktigt att få ett besked, för just de problem som Wivi-Anne Cederqvist ömmar för i Sandviken finns upptagna där.

Herr talman! Jag vet inte vad detta skulle vara för något nytt att tillföra debatten. Jag frågade: Tänker Wivi-Anne Cederqvist rösta för vpkreservationen 17, som har rubriken Åtgärdsprogram för Mellansverige och där det ingår elva konkreta förslag till åtgärder för att utveckla Bergslagsregionen inkl. Sandviken?
Herr talman! Om Bertil Måbrink sitter kvar i kammaren en stund, så får han svar på den frågan.

Herr talman! Jag önskar inleda den här gymnasieskoledebatten med att lägga några synpunkter på tre övergripande frågor: dimensioneringen av gymnasieskolan, åtgärder för arbetslös ungdom inom det kommunala uppföljningsansvaret och arbetet med gymnasieutredningen. Till att börja med måste man konstatera att de senaste årens utveckling har inneburit att kraven på gymnasieskolan ökat avsevärt. Det gäller både innehåll och dimensionering. Till detta kommer att gymnasieskolan tillförts delvis nya uppgifter, t.ex. åtgärder för arbetslös ungdom. Våra utbildningsambitioner är och måste vara höga. Skolpersonalen har i allmänhet klarat den pressande situationen på ett mycket förtjänstfullt sätt, vilket det finns anledning att uttala sin uppskattning av. Det mest aktuella debattämnet i många kommuner i dag är gymnasieskolans dimensionering. I dagarna har många elever fått ett första besked om de kommit in eller inte på sitt förstahands val. För bara några år sedan var valet mellan utbildning och arbete en realitet också för 16-åringar. Situationen i dag är radikalt annorlunda. Arbetsmarknaden för 16-åringar är mycket liten, och den tycks på kort sikt inte kunna öka. Samtidigt har efterfrågan på gymnasieutbildning stadigt ökat såväl från ungdomar, som söker direkt från gymnasieskolan, som från äldre sökande. Regeringen har därför i årets budgetproposition föreslagit att antalet intagningsplatser i gymnasieskolan skall utökas till 108,6 20 av antalet 16-åringar nästa läsår. Ökningen gäller vissa mer yrkesinriktade sektorer, där det finns möjligheter att få jobb. Vid dimensioneringen har vi också vägt in de sökandes intresse för olika utbildningar och kommunernas reella möjligheter att anordna utbildning. För att stimulera kommunerna att anordna fler utbildningsplatser inom industrioch hantverksområdet har regeringen också föreslagit en kraftig höjning av det s.k. stimulansbidraget. Detta bidrag skall användas för att täcka extrautgifter för lokaler, utrustning o. d. och kan också underlätta för kommunerna att hyra utbildning som är förlagd till företag. Till detta kommer att regeringen i kompletteringspropositionen, som nyligen avlämnades till riksdagen, föreslår en ytterligare ökning av gymnasieskolan med 2 000 platser för olika former av påbyggnadsutbildning. Utgångspunkten för regeringens förslag till dimensionering har varit att erbjuda ungdomar gymnasieutbildning som kan tillmötesgå deras intressen med beaktande av vad som är möjligt för kommunen att anordna och med hänsyn till arbetsmarknadens efterfrågan på utbildad personal. I nuvarande läge med stora ungdomskullar och en svår arbetsmarknad finns det dock betydande svårigheter att klara en riktig avvägning av dessa tre kriterier. Inom exempelvis utbildningssektorn för jord, skog och trädgård föreslås en minskning av antalet utbildningsplatser i förhållande till budgetpropositionen 1982, trots att antalet sökande överskrider dimensioneringssiffran. Detta kan förefalla underligt om man inte samtidigt ser till vad huvudmännen i praktiken har möjlighet att anordna. Platsantalet på JST-sektorn i årets budgetproposition utgör helt enkelt en anpassning till verkligheten. Vi har tagit bort ”luftplatserna”. Vår ambition är att den dimensionering som riksdagen tar ställning till också skall kunna omsättas i verkliga utbildningsplatser och inte bara vara till för att pryda dimensioneringsstatistiken. Det är också värt att notera att platserna på JST-sektorn i vårt förslag ökar, jämfört med vad som verkligen lades ut förra året. Önskemål om en ytterligare ökning kan tillgodoses med den reservpott av ospecificerade platser som finns. På längre sikt hoppas jag också att JST-sektorn skall kunna byggas ut, även om huvudmännens planer för de närmaste åren inte tyder på någon större expansion. Inom sektorn för humanistisk-samhällsvetenskaplig utbildning är det relativt enkelt för kommunerna att anordna utbildningsplatser. Det kan dock inte vara försvarligt att ohämmat öka dimensioneringen inom denna sektor, som har den minst yrkesinriktade karaktären och som i allmänhet kräver ytterligare utbildningspåbyggnad inom eller utanför högskolan som grund för ett arbete. När vi de senaste dagarna har fått de preliminära uppgifterna på sökanden till gymnasieskolan, visar det sig att efterfrågan på gymnasieutbildning ökat ytterligare och mer än vad som förutsetts. Trots att antalet 16-åringar inför läsåret 1983 83 antalet behöriga förstahandssökande med ca 7 000 i förhållande till förra året. Den ökade gymnasiedimensionering som föreslås i budgetpropositionen riskerar därmed att vägas upp av det kraftigt ökade antalet äldresökande, dvs. sökande som är minst 17 år. Det är självfallet glädjande att så många som tidigare inte varit motiverade för studier nu efterfrågar en gymnasieplats, även om det skapar svårigheter att bereda alla plats. Mot bakgrund av vad vi f. n. vet om tillgång och efterfrågan på platser i gymnasieskolan undersöker vi nu inom utbildningsdepartementet möjligheterna att ytterligare öka antalet platser på sådana studievägar som kan ge en god förberedelse för arbetslivet. Herr talman! Jag anser att vi har rätt att se på vår gymnasieskola med stolthet. Kvalitetsfrågorna måste naturligtvis alltid granskas kritiskt. Och visst finns det brister, t.ex. de lärarlösa lektionerna, en pedagogisk innovation av tidigare regering som är värd sin kritik. Det är därför min ambition att avskaffa de lärarlösa lektionerna och att prioritera denna fråga i höstens budgarbete. En annan kvalitetsfråga av stora mått är att slå vakt om gymnasieskolans yrkesutbildning mot alla försök att omvandla den till vanlig inskolning i arbetslivet och snävt företagsinriktad utbildning. Jag menar att yrkesutbildningens bredd och kvalitet är av utomordentlig betydelse för såväl ungdomarna som arbetslivet, en åsikt som tyvärr inte delas av alla riksdagens partier. Trots våra ansträngningar att ge varje ungdom gymnasieutbildning kan eller vill inte alla delta i denna. I årets budgetproposition har regeringen därför föreslagit ett omfattande åtgärdsprogram för ungdomar utanför gymnasieskolan. Vi har bedömt att det system av ungdomsåtgärder som i dag finns är snårigt och svåröverskådligt. Dessutom är det inte tillräckligt effektivt. Regeringen har därför ansett det nödvändigt att samla de olika åtgärderna i ett mer enhetligt system och samtidigt öka de ekonomiska resurserna till verksamheten. Statsbidraget till kommunernas uppföljningsansvar för ungdomar under 18 år kommer enligt förslaget att uppgå till drygt en kvarts miljard kronor. Förslaget är utformat så att det lokalt skall kunna anpassas till varje ung människas behov och önskemål. Därför skall det upprättas en individuell plan för varje ungdom där placering ute i arbetslivet i form av ungdomsplats varvas med inslag av olika former av utbildning. Avsikten är att uppföljningsverksamheten skall sträcka sig fram till den dag ungdomen får fast arbete, kommer in på reguljär utbildning eller fyller 18 år. Målet för uppföljningsverksamheten skall ständigt vara att så snabbt som möjligt försöka slussa över ungdomarna till gymnasieutbildning eller stadigvarande arbete. Därför skall planerna omprövas tillsammans med den unga människan var tionde vecka. Regeringsförslaget har utarbetats i nära samverkan med Kommunförbundet och parterna på arbetsmarknaden. Deras önskemål har bl.a. lett fram till att kommunerna får stor frihet att själva finna lämpliga former för hur det nya systemet skall organiseras. Fördelen med organisationsformer som inte binds upp av centrala beslut är dels att de kan bidra till att avbryåkratisera verksamheten, dels att de kan ge möjligheter till en anpassning utifrån varje enskild kommuns förutsättningar och behov. Regeringen har alltså valt att föreslå ett enhetligt system — och att t.ex. avskaffa konkurrensen mellan yrkesintroduktion och ungdomsplatser. Vi utgår därvid från det avtal som slutits mellan parterna på arbetsmarknaden om ungdomsplatser i arbetslivet. Därmed har inskolningen i arbetslivet den största förutsättningen att fungera från såväl elevens och skolans som arbetsplatsens synpunkt. Jag ser också en stor fördel i att parterna i vad gäller ungdomsplatser på förhand reglerat försäkringsfrågor, ungdomens arbetsrättsliga ställning, ersättningsfrågorna etc., som annars skulle kunna bli föremål för omfattande tvister lokalt mellan arbetsplatsen och skolan. Trots att det självfallet kommer att finnas övergångssvårigheter — som det alltid finns när nya förslag skall genomföras — är det min övertygelse att det under kommande läsår skall vara möjligt att åstadkomma ett heltäckande program för ungdomar under 18 år som inte deltar i utbildning eller har jobb. Uppföljningsansvaret skall då vara så utbyggt att ungdomarna inte längre skall behöva gå utan meningsfull sysselsättning. Slutligen, herr talman, några ord om gymnasieutredningens betänkande, som nu har remissbehandlats och debatterats ingående under hela förra året. På grundval av betänkandet och remissmaterialet pågår f. n. ett arbete inom regeringskansliet med en proposition om riktlinjer för gymnasieskolans långsiktiga reformering. Den nuvarande gymnasieskolan fick sin design i början av 1960-talet. Min uppfattning är att många av dagens gymnasieutbildningar fortfarande fungerar bra. Ändå tränger sig behovet av förnyelse fram. Gymnasieskolan som helhet måste ges en utformning som bättre svarar mot de krav som redan 1980-talet kommer att ställa. Ett reformarbete med sikte på en förnyelse av gymnasieskolan bör enligt min mening starta i ett omfattande försöksoch utvecklingsarbete. Därigenom kan vi med lokalt förankrade erfarenheter åstadkomma den stegvisa förnyelse av gymnasieskolan som en överväldigande majoritet av remissinstanserna har förordat. Jag räknar med att lägga fram riktlinjer för det kommande reformarbetet i en proposition under vintern. Min avsikt är att propositionen skall ge mål och ramar för det långsiktiga reformarbetet. Till detta kommer vissa mera konkreta förslag som snabbt behöver genomföras, bl.a. med anledning av förändringar av grundskolan. Det blir därmed möjligt för riksdagen att redan under nästa budgetår ta ställning till den långsiktiga utvecklingen av gymnasieskolan under 1980 talet. Det beslutet blir sedan vägledande för det omfattande försöksoch utvecklingsarbete som är tänkt att starta läsåret 1984/85 och som senare kan komma att resultera i flera propositioner under resten av 1980-talet, allteftersom utvecklingsarbete och försöksverksamhet börjar ge resultat i form av mer konkreta beslutsunderlag. Det är glädjande att kunna konstatera att intresset för gymnasieskolan är stort både här i riksdagshuset och utanför. Inte minst kan man i år avläsa det genom de många motioner som lämnats till årets riksmöte. Reservationerna till utskottsbetänkandet kan verka många. Ändå finns det en bred uppslutning här i riksdagen kring de grundläggande frågorna, vilket säkerligen är en fördel för de många som skall förverkliga besluten att göra gymnasieskolan ännu bättre.

Herr talman! Jag får börja med att säga att jag tycker att det är roligt att utbildningsministern är med och ger en inledning till debatten omkring gymnasieskolan. Jag hade kanske väntat mig att vi i utbildningsministerns anförande skulle ha fått veta en del nyheter. Nu var det istort sett inget annat än en redogörelse för vad som finns i budgetpropositionen, bortsett från det avsnitt som skulle gälla gymnasieskolans reformering. Men inte heller där kom några direkta nyheter utöver vad vi redan vet genom tidigare SÖ-konferens och pressmeddelande i samband med denna konferens. Det finns kanske av den anledningen inte skäl till att just nu debattera den utformning som gymnasieskolan skall få. Men vi har anledning att hoppas att det löfte som mer eller mindre har framställts om att man skall ta mycket stor hänsyn till remissinstansernas uppfattning också kommer att avspegla sig i den försöksverksamhet och den reformering som skall äga rum. Därefter, herr talman, går jag över till utbildningsutskottets betänkande nr 21, som behandlar frågor om anslag till gymnasieskolan m.m. Till det betänkandet är fogade en lång rad reservationer, närmare bestämt 24 stycken, och ett par särskilda yttranden. Jag kommer i mitt anförande att behandla flertalet av dessa; dock kommer frågorna om åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar och om ett nytt system för lärlingsutbildning att beröras av mina partikamrater Rune Rydén och Bengt Wittbom. Utskottet behandlar först gymnasieskolans dimensionering inför budgetåret 1983/84. Moderata samlingspartiet accepterar budgetpropositionens förslag till totaldimensionering, men har framhållit i sin partimotion 1982/83:581 att elevernas önskemål om utbildning i högre grad än vad budgetpropositionen tillgodoser måste styra utläggningen av intagningsplatserna på gymnasieskolans olika linjer. Av vad som anförs i budgetpropositionen om de grundläggande förutsättningarna för dimensioneringen av gymnasieskolan framgår klart svårigheterna att i nuvarande läge, med stora ungdomskullar och en besvärlig arbetsmarknadssituation, erbjuda alla ungdomar utbildning som både tillmötesgår deras intresse och tillförsäkrar dem arbete efter utbildningen. Det är vår absoluta uppfattning, att inga prognoser beträffande arbetsmarknaden, hur seriöst utarbetade de än må vara, kan anses vara så träffsäkra att de bör väga tyngre än elevernas eget, genom valet av studieväg uttalade, intresse för en viss utbildning. Elevernas intresse och motivation för den önskade utbildningen spelar troligen en större roll för möjligheterna att senare få arbete än aldrig så goda arbetsmarknadsprognoser för en annan studieväg. Dimensioneringstalen för gymnasieskolans olika sektorer bör därför inte, enligt vårt synsätt, definitivt få låsa den slutliga utläggningen av intagningsplatser. Vi förordar att SÖ, sedan elevernas val av utbildningsväg är känt, ges ökade möjligheter att anpassa dimensioneringen av gymnasielinjerna efter elevernas önskemål. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 1. fastställs elevplatsramarna för tre budgetår i sänder. För det andra och det tredje året har ramarna karaktären av planeringsramar. Den nya planeringsordningen har tillkommit för att ge bättre förutsättningar för en långsiktig planering, där största möjliga hänsyn kan tas till olika lokala behov och förutsättningar. Det är därför viktigt att ändringar i de preliminära ramarna så långt möjligt kan undvikas. Moderata samlingspartiet finner det av den anledningen angeläget att regering och riksdag ägnar större uppmärksamhet åt den långsiktiga trendinriktningen, när det gäller dimensioneringen av gymnasieskolan. Osäkerheten om framtiden försvårar långsiktiga beslut om utbildningsplaneringen. Detta understryks också i utbildningsekonomiska utredningens informationsskrift Utbildning, produktion, samhälle. Vi kan konstatera att vi mer eller mindre medvetet utbildar många av våra ungdomar för arbetslöshet. Det kommer i framtiden i än högre grad än nu att föreligga svårigheter att erbjuda alla ungdomar sådan utbildning som med säkerhet leder till ett arbete för vilket man är utbildad. Dessa skäl talar för att våra ungdomar erbjuds ökad möjlighet till den kvalitativt goda, allmänbildande allroundutbildning som gymnasieskolans treåriga linjer ger. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 3. Beträffande centerns reservationer nr 2 och 4 vill jag anföra, att syftet med dessa väl tillgodoses genom bifall till reservationerna 1 och 3, som jag tidigare har redogjort för. Som jag nämnde inledningsvis kommer Bengt Wittbom senare i debatten att redovisa vårt förslag till ett nytt lärlingssystem. Jag skall här endast i korthet beröra den lärlingsutbildning som nu som försöksverksamhet pågår inom gymnasieskolans ram. Denna har mötts med ett positivt intresse, och utskottets borgerliga ledamöter vill i reservation 5 peka på det angelägna i att underlätta en utbyggnad av lärlingsutbildningen. Vi finner det därför viktigt att det tillfälliga stimulansbidrag som nu utgår till kommunerna för varje nytillkommen elev på de investeringskrävande utbildningarna inom industri och hantverk också kan användas för ett särskilt bidrag till arbetsgivare som åtar sig att utbilda lärlingar inom ramen för försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. Jag yrkar alltså bifall till reservation 5. I reservation 6, herr talman, återkommer ett krav som vi moderater länge framfört. Vi finner det naturligt, att de elever som får möjlighet att läsa ämnet svenska som främmande språk också erhåller betyg i ämnet. Jag yrkar därför bifall till reservation 6. Den kombination av specialintressen och gymnasiala studier som folkpartiet skisserar i motion 1982/83:967 finner vi intressant, men vi kan, med hänsyn till att det inte går att överblicka kostnadskonsekvenserna, inte tillstyrka motionen. Vi förutsätter emellertid, att den försöksverksamhet som regeringen säger sig vilja initiera till följd av gymnasieutredningens betänkande skall ge utrymme för försök också med denna inriktning. En majoritet av utskottets ledamöter finner att det av statsfinansiella skäl inte går att avskaffa självstudietimmarna i gymnasieskolan fr.o.m. budget året 1983/84, som krävts i ett antal motioner. Beslutet att införa självstudietimmar var främst motiverat av besparingsskäl. Det var inte någon pedagogisk innovation, som utbildningsministern behagade kalla det. Moderata samlingspartiet anvisade vid ärendets behandling för ett år sedan andra vägar för hur besparingen kunde uppnås. Dessa förslag angavs också av utskottet som vägar för att helt eller delvis undvika självstudietid. Många skolor har också använt sig av de rekommenderade möjligheterna. Vi kan av dessa skäl inte acceptera majoritetens motivering till avslag på de motioner som kräver självstudietimmarnas avskaffande, utan vi yrkar bifall till reservation 8 och avslag på reservationerna 9 och 10. Slutligen, herr talman, några ord om reservationerna 23 och 24, som rör bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan. Vi finner att en ytterligare utbyggnad av gymnasieskolans institutioner för yrkesutbildningar, som kräver dyrbara investeringar, inte är försvarbar mot bakgrund av det statsfinansiella läget och det faktum att gymnasieskolans elevkullar kommer att sjunka kraftigt under de kommande åren. Vi har i vår motion 1982/83:2174 anvisat andra vägar att klara de ifrågavarande utbildningarna till lägre kostnader. Vi vill därför minska det av regeringen föreslagna anslaget med 80 milj.kr. och anvisa 55 milj.kr. till bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan. Jag yrkar därför, herr talman, bifall också till reservationerna 23 och 24.

"Herr talman! Gymnasieskolan är aktuell på många sätt. Den är utsatt för stora påfrestningar genom att sökandetrycket är större än någonsin. Detta hänger naturligtvis samman med det välkända faktum att vi fortfarande har stora 16-årskullar och att vi har en svår arbetsmarknad för ungdomar. Därtill kommer att antalet äldresökande har ökat mycket kraftigt under senare år. Allt det här sammantaget har ställt stora anspråk på den kvantitativa utbyggnaden. Men inte nog med detta. Samtidigt har gymnasieskolan fått lov att genomgå en strukturell förändring med ett ökat antal platser på linjer och utbildningsvägar som syftar till en yrkesutbildning på bekostnad av de rent studieförberedande utbildningsvägarna. Låt mig, herr talman, redan inledningsvis slå fast att landets kommuner har klarat den uppgiften på ett mycket hedrande sätt. Inte minst har på senare år även mindre kommuner utan egen gymnasieskola visat stora ambitioner att sörja för sina ungdomar, och därför gav den förutvarande mittenregeringen också vidgade möjligheter att anordna gymnasieutbildning även utanför G-ort. Gymnasieskolan är till dels också aktuell därför att den står inför en förändring. Vi har noga tagit del av vad utbildningsministern haft att säga i den här frågan nu och tidigare. Vi kan med viss tillfredsställelse konstatera att centerns partimotion om gymnasieskolan tydligen gjort ett djupt intryck i kanslihuset, eftersom det är så många tankegångar, för att inte säga formuleringar, som vi kan känna igen i utbildningsministerns tal. Detta tycker vi är bra, men vi har samtidigt svårt att förstå att man då i rent partinit måste avslå våra yrkanden här i kammaren. Så långt sträcker sig tydligen inte generositeten att man är beredd att öppet tillstå att vi haft rätt på väsentliga punkter. Men till detta får vi säkert anledning att återkomma när den aviserade gymnasiepropositionen dyker upp fram emot hösten. Jag anknöt inledningsvis till gymnasieskolans dimensionering. I reservationerna 2 och 4 har vi från centerns sida redovisat vår syn på dimensioneringen av en av gymnasieskolans sektorer, nämligen den som rymmer utbildningar för jordbruks-, skogsbruksoch trädgårdsnäringarna. Det är visserligen gymnasieskolans minsta sektor, men den är därför inte oviktig. Här har regeringen, med utskottsmajoritetens gillande, föreslagit en minskning från innevarande års 2700 platser till 2400 för budgetåret 1983/84. Detta är enligt regeringen och utskottsmajoriteten ändå en viss ökning i förhållande till det den 1 september 1982 faktiska antalet utlagda platser, som var 2 312. Här skulle alltså finnas ett teoretiskt utrymme att inrätta nästan tre helklasser ytterligare fr.o.m. hösten 1983. Nu vet alla att det tar ganska lång tid att starta en utrustning. Det skall till lokaler, lärare och utrustning. Det är också förenat med betydande kostnader. Därför är nog hösten 1984 en troligare tidpunkt. Då blir min fråga till utbildningsministern: Vilken utbildningsanordnare är beredd att satsa på en ökad utbildning när man vet att planeringsramen för det därpå kommande året är ytterligare 200 platser mindre? Nej, sanningen är nog den att det här inte finns några ambitioner för en större utbildningsvolym. Detta är nog tvärtom ett uttryck för den traditionella socialdemokratiska politiken med ett krympande jordoch skogsbruk som mål. Utskottet har tidigare anslutit sig till de kriterier som anges i budgetpropostionen för hur utbildningsutbudet bör styras. Det är för det första ungdomarnas intresse för utbildningen i fråga. Här vet vi att det finns nära 2,5 gånger så många behöriga förstahandssökande som det finns tillgängliga utbildningsplatser. Det är för det andra arbetsmarknadens behov och möjligheter att ge sysselsättning åt dem som gått igenom utbildningen. Här vet vi också att det finns ett sådant behov och en efterfrågan på ungdomar med jordbruksoch skogsbruksutbildning. Det finns få utbildningar där man efter avslutad skolgång kan redovisa så låga arbetslöshetstal som just denna. Det tredje kriteriet är kommunernas — i det här fallet landstingskommunernas — möjligheter att anordna utbildningen. Då blir min andra fråga: Tror utbildningsministern verkligen att landstingen saknar möjligheter och resurser att lägga ut några hundra platser ytterligare? I budgetpropositionen och i presskommenterar har utbildningsministern sagt — och vi hörde det igen alldeles nyss — att detta är ett försök ”att pressa så mycket luftplatser som möjligt ut ur systemet för att ge så många som möjligt en reguljär gymnasieutbildning”. Och då måste jag fråga utbildningsministern: På vilket sätt kan någon få en reguljär plats i gymnasieskolan genom att regeringen sänker ambitionsnivån för JST-sektorn? Tvärtom borde regering en söka möjligheter att stimulera fram ytterligare platser på det här området. I reservation 5 återkommer vi till vårt tidigare krav att det särskilda stimulansbidraget inom industrioch hantverkssektorn även borde kunna utgå för att stimulera fram ytterligare platser i lärlingsutbildning, i det nu aktuella fallet för Norrbottens län. Majoritetens avslagsmotivering är lika tunn nu som tidigare. Man vill helt enkelt inte ändra i villkoren för en pågående försöksverksamhet. Det är bara att med beklagande konstatera att principerna och prestigen här är viktigare än att få fram ytterligare utbildningsplatser i Norrbotten. I reservation 8 kan man konstatera att vi i långa stycken har en med majoriteten gemensam text men att vi drar olika slutsatser av densamma. Den viktigaste skillnaden är dock att vi reservanter slår fast att skälet till att riksdagen beslutade att ge kommunerna möjlighet att lägga ut ett begränsat antal självstudietimmar var beroende av ett tidigare riksdagsbeslut om besparingar inom gymnasieskolan. Utskottsmajoriteten har försökt — och även utbildningsministern — att göra det till en pedagogisk innovation, men då är man sent ute. Redan 1950 beslöt den dåvarande regeringen med Josef Weijne som ecklesiastikminister att i kraft av sin administrativa lagstiftningsrätt — och därmed utan riksdagens hörande — reducera antalet lektioner i realskolan med ca 10 960 . Formellt motiverades åtgärden med angelägenheten av att minska elevernas arbetsbörda, men reellt bottnade den i den svåra bristen på läroverkslärare. Skolöverstyrelsen hade fått i uppdrag att utreda frågan och hänvisade i sitt betänkande SOU 1950:4 till ”överansträngningsmotiven” men fortsatte: ”När överstyrelsen principiellt är beredd att stödja de strävanden, som kommit till uttryck i statsrådets direktiv, bestämmes ämbetsverkets ståndpunkt dock icke uteslutande av dessa skäl. Bakom överstyrelsens inställning står som en nödvändig förutsättning jämväl en hög uppskattning av det inre framstegsarbetet på skolans område och dess möjligheter. Den måttliga reduktion av timplanen som statsrådet begär kan ses som en utdelning från ett växande kapital, vilket skapats och vidmakthålles genom produktivt pedagogiskt arbete.” Så var det med den innovationen, Lena Hjelm-Wallén. Detta ingrepp var långt mer drastiskt än de åtgärder som nu vidtagits i gymnasieskolan. Allt detta är nu historia. Vad som nu är intressantare är regeringens intentioner inför det kommande budgetåret, och då är det värt att observera att uppdraget till SÖ innehåller en beställning att ”i sin anslagsframställning pröva och redovisa omprioriteringar inom sitt verksamhetsområde så att eleverna kan få lärarhandledning även under den del av studietiden som hittills normalt varit lärarlös”. Det innebär att de gymnasieskolor som nu har lyckats att genom egna omprioriteringar slippa lägga ut självstudietid får fortsätta som förut, medan däremot de skolor som lagt ut självstudietid nu kommer att belönas med ett extra resurstillskott. Pengarna i sin tur skall tas från någon annan del av skolans verksamhetsområde — kanske den här gången från mellanstadiets PRAO-tid. Oavsett hur det blir med finansieringen är ändock regeringens anvisningar, som utskottet nu valt att lyfta fram, ett tecken på att skolan har nya besparingar att vänta. I reservation 11 tar vi upp behovet av ett samlat program för begreppet Datalära i gymnasieskolan. Utskottet ger i sin tur en lång rad exempel på hur datalära och datortillämpning tagits med i olika kursplaner. Däremot säger man inte ett ord om det som vi pekar på i reservationen, nämligen att dessa kunskaper också måste kombineras med insikter och medvetenhet om konsekvenserna för individ och samhälle av datateknikens användning. Men det är tydligt att den medvetenheten inte heller står att finna hos utskottsmajoriteten. Reservation 12 gäller frågan om statlig tillsyn över Osby samskola, där vi menar att riksdagen bör tala om att verksamheten är så värdefull att skolan också i fortsättningen bör stå under statlig tillsyn. Uppenbarligen är vi centerpartister ensamma om den uppfattningen, och det bådar inte gott för skolans framtid. Enligt förslaget i budgetpropositionen blir nu kinesiska reguljärt C-språk på gymnasieskolans treåriga linje. Enligt vår uppfattning borde riksdagen också ta initiativ till att lyfta fram japanska och arabiska på samma sätt. Våra internationella kontakter utvecklas så att just dessa språk ter sig alltmer intressanta. Goda grundläggande språkkunskaper är också en förutsättning för att kunna tillägna sig djupare insikter om ett lands kulturella särart, dess religioner etc. Mot den bakgrunden anser vi att riksdagen bort följa förslaget i centermotionen 948, yrkande 18. I reservation 18 sammanfattas en stor del av det resonemang om gymnasieskolans förändring som jag tidigare berört. Men där finns också ett par konkreta yrkanden, t.ex. att införa s.k. YO-vecka på gymnasieskolans teoretiska linjer. Detta yrkande avstyrks utan närmare motiveringar av utskottsmajoriteten. Detta är så mycket mer anmärkningsvärt som utbildningsministern själv i ett tal vid SÖ:s chefskonferens den 30 mars bl.a. sade följande: ”Andra viktiga förslag av gymnasieutredningen, som inte borde få vila, är införandet av praktik på alla utbildningsvägar.” Om man tycker så, och jag utgår från att utskottsmajoriteten gör det, bör man tillstyrka och inte avstyrka vår motion i denna del. Jag hoppas att utskottets talesman är beredd att ge mig rätt på den punkten. Låt mig så till sist, herr talman, beröra en del av innehållet i reservation 21. Jag skall begränsa mig till att peka på ett par av de mest betydande skillnaderna i budgetpropositionens förslag och den nu gällande ordningen. Uppföljningsansvaret skall nu som tidigare omfatta två år, från 16 till 18 års ålder, och för varje elev skall upprättas ett individuellt program för hela perioden. Den stora skillnaden ligger i att under den perioden kommer man bara att ha tillgång till sex månaders ungdomsplats. Resten av tiden, ca 18 månader, exkl. en kortare period för uppföljningsprogram, skall fyllas ut med korta kurser av olika slag i den reguljära gymnasieskolans regi, specialkurser, LA-kurser osv. Detta kommer att ställa mycket stora krav på skolan, samtidigt som vi vet, vilket också tidigare framhållits i debatten, att gymnasieskolan redan är mycket hårt ansträngd när det gäller lokaler, lärare, utrustning och planeringsresurser för den reguljära utbildningen. Därtill kommer att man nu i kompletteringspropositionen får nya uppgifter med högre specialkurser och annan påbyggnadsutbildning. Det förslag som regeringen nu presterat är inte förankrat i skolans verklighet utan är mer en skrivbordsprodukt. Vilken arbetssituation tror man att gymnasieskolans skolledare, SSA-sekreterare och syofunktionärer står inför, när man till hösten skall förverkliga dessa luftiga planer? Det vore intressant att höra vad utskottets talesman har att säga i den frågan. Den andra, principiellt viktiga skillnaden som jag vill peka på är regeringens sanktion av att en verksamhet, för vilken skolan nu bär det hela och fulla ansvaret, i fortsättningen organisatoriskt skall kunna knytas till och ledas från särskilda s.k. ungdomscentra. Där detta genomförs kommer man att fjärma verksamheten från den reguljära gymnasieskolan, vilket i sin tur kommer att uppfattas som att det är någon annan som nu har ansvaret. Det kommer att bli betydligt svårare att slussa ungdomarna tillbaka till reguljär utbildning. Och detta är ju trots allt den primära målsättningen — att ge alla ungdomar en avslutad utbildning — eller har regeringen och utskottsmajoriteten gett upp också det utbildningspolitiska målet? Utbildningsministern sade i sitt anförande på tal om de ekonomiska resurser som står till förfogande att det handlar om ökade ekonomiska resurser. Innevarande år är de tillgängliga resurserna 244 miljoner. Budgetåret 1983/84 är motsvarande anslag 266 miljoner eller, som utbildningsministern älskar att säga vid alla tillfällen, drygt en kvarts miljard. Skillnaden är 22 miljoner — ungefär lika med normal prisoch löneuppräkning. Herr talman! Det vore mycket övrigt att kommentera när det gäller regeringens förslag till förändringar i ungdomsuppföljningen, men jag hänvisar till vad som kommer att anföras av mina medreservanter och till vår utförliga reservation i ämnet.

Herr talman! I takt med att grundskolan förändrats till både arbetssätt och utformning krävs att gymnasieskolan successivt anpassas till de ändrade förutsättningarna. Framför allt kräver samhället allt längre utbildning av alla ungdomar. Det innebär att gymnasieskolan måste ge stimulans och motivation åt samtliga elever i en årskull — såväl åt de teoretiskt eller praktiskt studieinriktade eleverna som åt elever som är skoltrötta eller mindre motiverade för fortsatt utbildning. Samarbetet med arbetsmarknaden måste förstärkas, så att den utbildning gymnasieskolan ger håller jämna steg med utvecklingen på olika områden.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 För att praktiken skall kännas meningsfull för eleverna måste den ha anknytning till deras studieinriktning och vara av god kvalitet. Gymnasieskolan måste därför bli mer flexibel än i dag. Men det är angeläget att förändringar inte stannar vid organisatoriska reformer. Också det inre arbetet behöver utvecklas: arbetsformer, möjligheter till fördjupat samarbete mellan teoretiskt och praktiskt inriktade linjer etc. Det är folkpartiets uppfattning att de förändringar som gymnasieskolan behöver genomgå skall göras successivt och grundas på väl dokumenterad försöksverksamhet. Vi förordar alltså inte någon genomgripande reform enligt gymnasieutredningens riktlinjer. Lärlingsutbildningen är en sektor av gymnasieskolans yrkesinriktade utbildning som lämpar sig väl för verksamhetsområden där arbetsmarknadens rekryteringsbehov är relativt små. Den ger också möjlighet till geografisk spridning. På grund av ogynnsamma villkor för småföretagare när det gäller att ta emot lärlingar har antalet medgivna platser inte utnyttjats. Regeringen aviserar förslag om bestämmelser som begränsar skolstyrelsernas möjligheter att snabbt och smidigt anordna lärlingsutbildning. Det gäller både utbildningens innehåll och dess dimensionering. Vi anser tvärtom att åtgärder som främjar denna utbildning är angelägna och nödvändiga. Vi har tidigare konstaterat att situationen för ungdomarna är så allvarlig att ingen åtgärd får lämnas oprövad eller får missgynnas i vår strävan att erbjuda utbildning, praktik eller arbete. Det är uppseendeväckande att regeringen inte med ett ord nämner lärlingsutbildningen, som med statlig stimulans skulle kunna utvidgas och utgöra ett viktigt komplement till övrig yrkesutbildning, speciellt på orter med många hantverksföretag. Konsekvent har regeringen uteslutit lärlingsutbildningen från alla stimulansåtgärder: i budgetpropositionen, i Norrbottenspropositionen och nu i kompletteringspropositionen. Folkpartiet har tidigare i partimotioner presenterat ett stöd till lärlingsutbildningen som till sin konstruktion ansluter till anställning med lönebidrag — dvs. bidragsdelen trappas av i takt med att lärlingen med allt större kunskap och erfarenhet kan göra en ökande insats i företagarens produktion. Vi anser att denna stimulans till lärlingsutbildning bör införas. I propositionen understryks när det gäller vissa typer av högre specialkurser, liksom i annat sammanhang beträffande vissa AMU-utbildningar, vikten av att de skall vara attraktiva för näringslivet. Vidare framhålls att vissa utbildningar, t.ex. genom den snabba tekniska utvecklingen, kommer att bli för dyra att anordna med statliga medel. Det är vår uppfattning att allt fler avancerade yrkesutbildningar måste förläggas i företag där utrustningen av konkurrensskäl ständigt hålls å jour med utvecklingen. Vi ser flera fördelar med en sådan organisation. Skola och näringsliv får ett gemensamt ansvar och intresse för yrkesutbildningen, ungdomarna får direktkontakt med arbetslivet från början av utbildningen och samhällets utbildningskostnader kan 'nedbringas. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att inleda diskussioner med företrädare för både arbetsgivare och fackliga organisationer i syfte att på sikt få till stånd ett djupare samarbete om yrkesutbildning. Vi i folkpartiet anser lärlingsutbildningen vara utomordentligt bra som komplement till annan utbildning. För folkpartiet är det viktigt att alla elever ges en likvärdig utbildning. Elever med olika begåvningsresurser måste därför stödjas på skilda sätt. Sverige måste för att klara sin framtid ta till vara alla typer av begåvningar. Ingen elev får understimuleras eller ”halka efter” på grund av bristande hjälp och stöd. Det finns i dag inom gymnasieskolan goda möjligheter till särskilda insatser för svaga eller omotiverade elever. Men även teoretiskt begåvade elever eller elever med annan specialtalang har rätt till och behöver uppmuntran och stimulans för att kunna utvecklas. För elitidrottande ungdomar finns i dag en sådan möjlighet. Det finns idrottsgymnasier, där eleven får använda fem veckotimmar för sin idrottsutövning. I budgetpropositionen biträds dessutom skolöverstyrelsens förslag om försöksverksamhet med kombination av specialidrott med studier vid hemortens gymnasieskola. En ram av 150 intagningsplatser avsätts för detta ändamål. Enligt folkpartiets mening är det angeläget och rimligt att också andra talanger än idrott ges möjlighet att utvecklas i sådan försöksverksamhet. Elever som har speciella förutsättningar för t.ex. musik, sång, matematik, fysik, språk, dans eller teckning bör på motsvarande sätt få utveckla dessa. Vi föreslår därför att 150 intagningsplatser med denna inriktning avsätts för försöksverksamhet med kombination av specialintresse och studier vid hemortens gymnasieskola. Vi beklagar att utskottet har avstyrkt vår motion angående kombination av specialintresse och studier. Givetvis missunnar vi inte idrottsungdomarna att få den utmärkta möjlighet det innebär att studera och utöva sitt stora intresse - tvärtom. Men vi anser att också de som har andra intressen skall få samma möjlighet. Vi tror också att det finns stora möjligheter att införa sådana studier. Det beslut om fri resursanvändning i gymnasieskolan som riksdagen har fattat innebar ytterligare ett steg på vägen bort från centralstyrning. Beslutet innebar också en möjlighet för kommunerna att införa viss självstudietid för elever på de teoretiska linjernas sista årskurs om man ansåg att andra elever behövde mer stöd. Riksdagen erinrade dock om att kommunerna i första hand skulle välja andra vägar vid sina omprioriteringar. Efter den första terminen enligt det nya systemet har det visat sig att vissa kommuner har lyckats göra de besparingar som förutsattes utan att använda sig av ”lärarlösa lektioner”. Genomsnittet i landet har varit en till två veckotimmar. Det är angeläget att lärarna kan ge eleverna det stöd de behöver under den tid de är i skolan. Av statsfinansiella skäl anser sig majoriteten i utskottet inte kunna avskaffa självstudietimmarna. Folkpartiet anser därför att regeringen bör vidta åtgärder så att alla skolor kan utnyttja den fria resursanvändningen utan att ”lärarlösa lektioner” behöver tillgripas. Eftersom jag tillhör de nya i vår riksdag efter det senaste valet och ibland får leta mig tillbaka och se vad som har sagts i debatter tidigare i liknande frågor, så vet jag inte om jag skall tro mina ögon när jag läser från debatten den 16 december 1981. Där gör Lena Hjelm-Wallén hätska utfall mot dåvarande utbildningsministern just i denna fråga om ”lärarlösa lektioner”. När man sedan konstaterar vad som gjorts av den nämnda nuvarande utbildningsministern för att följa sina egna uttalanden i opposition, är det bara att konstatera: ingenting. Lena Hjelm-Wallén sade bl.a.: ”Vi vill betacka oss för den här typen av ”reformarbete” inom skolpolitiken. Det gör hela skolsamhället, och vi socialdemokrater ställer upp på skolans sida. Vi har tidigare kraftigt opponerat oss mot resursnedskärningarna, och det tänker vi fortsätta med. Genom personalinskränkningar på skolans område blir resultaten sämre, och den redan pressade skolsituationen blir än besvärligare.” I dag avfärdar alltså socialdemokraterna denna fråga med att av statsfinansiella skäl kan man inget göra. Folkpartiet anser att regeringen bör återkomma med förslag om sådana åtgärder så att de kan börja gälla från den 1 juli 1984. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Årskurs 4 på T-linjen utgör emellertid ett specialfall. Här finns inte samma möjligheter som i övriga årskurser att göra omprioriteringar inom den fria resursanvändningen. Genomsnittet är nu tre till fyra veckotimmar självstudier, och det är rimligt att riksdagen mot bakgrund av nyss relaterade förhållanden beslutar att återföra den i proposition 1981/82:14 föreslagna handledarresursen för årskurs 4 av T-linjen, som skolöverstyrelsen beräknar till 5 milj.kr. Vad gäller uppföljningsansvaret har skolan en viktig uppgift för att upprätthålla kvaliteten. Särskilt gäller det då elever som redan har bristfälliga kunskaper och färdigheter. Genom att avskaffa yrkesintroduktionen har regeringen tagit bort en av de allra mest verkningsfulla insatserna inom uppföljningsansvaret för de yngre ungdomarna. Med 48 000 öppet arbetslösa ungdomar och 65 000 i beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning har Sverige inte råd att avstå från någon enda insats, i synnerhet inte en som varit framgångsrik och i mycket stor utsträckning lett till fast anställning. Det finns i dag inga tecken som tyder på att ungdomsplatserna helt kan ersätta yrkesintroduktionen. Vi anser därför att yrkesintroduktionen skall fortsätta enligt tidigare villkor. ' De åtgärder som hittills satts in har haft god effekt när det gällt att slussa ungdomar in i arbetslivet. Flera alternativ till stöd och hjälp måste stå till kommunernas förfogande. Att systemet nu görs mer enhetligt får inte skymma det faktum att de ungdomar som är aktuella för uppföljningsåtgärder aldrig är en enhetlig grupp, som enkelt låter sig inpassas i ett enhetligt system. Kommunerna bör ha en betydande frihet att flexibelt utnyttja olika åtgärder. I andra länders försök med olika åtgärder för att slussa ungdomar in på arbetsmarknaden har det visat sig att hjälp till att starta eget i många fall fått god framgång. Också sådana åtgärder bör prövas av kommunerna inom uppföljningsansvaret. Regeringen har föreslagit att både uppföljningsprogrammen och utbildningsinslagen i ungdomsplatserna skall kunna genomföras av annan personal än syo-personal eller lärare. För folkpartiet är det ett oavvisligt krav att kvaliteten på utbildningen upprätthålls. Personalen som anlitas skall därför ha behörighet för resp. utbildningsinslag. Regeringen aviserar bestämmelser som ålägger skolstyrelsen att alltid bereda lokal facklig organisation tillfälle att yttra sig innan ungdomsplats anvisas. Folkpartiet anser att skolan, som enligt budgetpropositionen skall ha det fulla uppföljningsansvaret, också själv skall avgöra vid vilka tillfällen samråd med den lokala fackliga organisationen behövs. Herr talman! I dag är det vanligt med s.k. taktiska val, dvs. allt fler elever väljer en kort och mindre krävande gymnasielinje för att kunna erhålla en högre betygspoäng. Därmed har eleverna inte alltid valt den linje som givit den bästa förberedelsen för kommande högskoleutbildning. Det intressanta har i stället för många blivit att på lättaste möjliga sätt få höga betygspoäng. Det är angeläget att regeringen tar initiativ till att åtgärder vidtas så att s.k. taktiska val motverkas. Enligt vår mening bör ett system med s.k. viktade betyg införas. Vid antagning till t.ex. naturvetenskapliga och tekniska utbildningar bör betyg i naturvetenskapliga och tekniska skolämnen väga tyngre än betyg i andra ämnen. Det är vår uppfattning att ett sådant system anses vara mer rättvist av både elever och föräldrar. Jag vill här hänvisa till vår tidigare reservation i samband med utskottets betänkande om riktlinjer för översyn av tillträdessystemet för högskoleutbildning. Herr talman! Folkpartiet vill satsa på kvalitet i gymnasieskolan. Vi vill att skolan i så hög grad som möjligt nu skall få arbeta i lugn och ro, så att lärare och elever känner att de har en gemensam ansvarsuppgift med samhället att skapa goda utbildningsmöjligheter som ger kunskaper och färdigheter av god kvalitet. Vi vill här också varna för den kvalitetsförsämring som kan bli följden, om gymnasieutredningens förslag om två gemensamma terminer för alla inom resp. sektor blir verklighet. Goda kunskaper vidgar den enskilda människans gränser och banar väg för social och ekonomisk utveckling. Att ge ungdomar en god utbildning är den bästa framtidsinvestering man kan göra. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här anfört vill jag yrka bifall till reservationerna nr 5, 7, 9, 15, 20 och 21.

Herr talman! De lärarlösa lektionerna är ett pedagogiskt äventyr. Inte i något fall i verkliga livet går det att påstå att utförandet av ett arbete på något sätt befrämjas om man undantar möjligheten till handledning. Det finns väl ingen riksdagsledamot som vill hävda att t.ex. riksdagens utskottsarbete skulle främjas genom att man tog bort föredragande tjänstemän. Jämförbara förhållanden gäller naturligtvis för våra elever och lärare och deras arbete i skolan. Eleverna drabbas också olika hårt av frånvaron av hjälp och stöd från lärarpersonalen. De elever som kommer från studieovana miljöer drabbas följaktligen hårdast. Genom dessa s.k. lärarlösa lektioner främjar man en utslagning på gymnasienivå av de elever som inte har slagits ut redan i grundskolan. Arbetarrörelsens klart uttalade mening, att rätten till bildning och uppfostran är grundvalen för uppbyggandet av utbildningspolitiken och för samhällets framtida utformning, förvrids lätt i ett mummel i dunklet av en sådan klasspolitik som de lärarlösa lektionerna innebär. Här behövs inga utredningar om de lärarlösa lektionernas effekter! Ett s.k. argument för införandet av de lärarlösa lektionerna var att de skulle vara en ekonomisk besparing. Herr talman! Det är ett tankeresultat som jag har svårt att acceptera. Hur kan en vägran att investera för framtiden bli en besparing? På den frågan skulle jag gärna vilja ha ett svar från Kerstin Göthberg m.fl. De säger i sin reservation nr 8 att de vill ”erinra om att möjligheten att lägga ut ett begränsat antal självstudietimmar på vissa gymnasielinjer var motiverad av besparingsskäl”. Jag undrar: Om motivet till införandet av lärarlösa lektioner var besparingsskäl, vad är då motiveringen till deras kvarvarande eller avskaffande i dag? Herr talman! Snart går tusentals av våra ungdomar ut ur gymnasiet, och tusentals står i begrepp att börja gymnasieskolan. Jag har i det här korta inlägget försökt föra deras talan i en kvalitetsfråga när det gäller svensk gymnasieskola. I linje med detta yrkar jag bifall till vpk:s reservationer.

Herr talman! Några kommentarer till synpunkterna från oppositionens talesmän. För Göran Allmér vill jag först i all stillsamhet påpeka en inkonsekvens i den moderata ståndpunkten att dimensioneringen av gymnasiesutbildningen skall ske efter ungdomarnas intresse. Det är nämligen inom den yrkesinriktade utbildningen som det skiljer mest mellan ungdomarnas intresse och vad kommunerna kan anordna. Att skillnaden där är så stor beror framför allt på att kommunerna inte har råd med de investeringar och den utrustning som denna utbildning kräver. Därför menar jag att det är synnerligen inkonsekvent att dra undan 80 miljoner från statsbidragen till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan, vilket moderaterna vill göra. Då talar de direkt mot sig själva. Det andra jag vill säga till Göran Allmér är att moderaterna när de framför önskemål om en flexiblare dimensionering av gymnasieskolan och krav på förändring i proceduren därvidlag slår in öppna dörrar. Jag vill påminna om förslaget i budgetpropositionen att regeringen och SÖ skall kunna göra smärre omfördelningar mellan sektorerna om det visar sig nödvändigt. Jag vill också tala om, vilket utskottsledamöterna redan vet, att sådana förändringar — under förutsättning av riksdagens beslut — redan har ägt rum. Dessa förändringar har, tror jag, underlättat intagningsproceduren detta år. Jag upprepar också att vi inom utbildningsdepartementet inte har avslutat detta arbete. Vi ser fortfarande över situationen och undersöker om vi ytterligare kan omfördela eller öka antalet platser, för att få in ännu fler ungdomar i gymnasieskolan. Jag är, Larz Johansson, något förvånad över att centern vill hålla fast vid luftsiffrorna på JST-sektorn. Det innebär att statistiska platser fryser inne — platser som vi annars skulle ha kunnat gjort till verkliga utbildningsplatser åt ungdomarna. Det måste finnas bättre sätt att för huvudmännen klargöra att vi gärna ser att denna utbildningssektor ökar än att ha luftsiffror i dimensioneringen detta år och i planeringssiffrorna för kommande år. För egen del har jag fört samtal både med JST-sektorns arbetsgivare och arbetstagare och med utbildningshuvudmännen. Jag har vid en konferens där alla utbildningshuvudmän, dvs. landstingen, var närvarande framfört detsamma som jag har sagt här i dag, nämligen att utbildningen inom sektorn jord, skog och trädgård, med den starkt yrkesinriktade prägel som den har, gärna får öka. Det budskapet tog huvudmännen med sig hem och lät sig stimuleras av. Nog finns det andra sätt att komma till tals med huvudmännen än att använda förskönande statistik. Larz Johansson förvånar mig också något när han nu, nästan siste man på skansen, fortfarande försvarar de lärarlösa lektionerna. Folkpartiet har ändå gjort avbön. Att upprördheten var så stor över de lärarlösa lektionerna berodde naturligtvis i sak på att de skulle få allvarliga följder för eleverna, men upprördheten kryddades av att dåvarande skolministern angav att införandet av de lärarlösa lektionerna var en pedagogisk reform. Jag tycker givetvis att ni borde ha lyssnat på den dåvarande oppositionen. Ni kunde tillsammans med oss socialdemokrater ha sett till att lärarlösa lektioner aldrig hade blivit verklighet. Då hade frågan inte heller behövt diskuteras i dag. Men nu finns de, och då tycker jag att det är bra om så många som möjligt ansluter sig till min ambition att avskaffa denna företeelse. Jag tror inte att folkpartiet skall slå sig för bröstet särskilt mycket här, för det är inte, vad jag kan se, fråga om mycket annat än att vi har en gemensam ambition. Folkpartiet föreslår inte att lärarlösa lektioner skall avskaffas nästa budgetår utan hoppas att regeringen skall finna förutsättningar för det året därpå. Det är också ett sådant arbete som vi inom regeringskansliet nu bedriver. Kenth Skårvik uppehåller sig också mycket omkring lärlingsutbildningen och hävdar att regeringen inte bryr sig om den utbildningsformen. Det är nonsens. Vi har lärlingsutbildning i dag. Under vår oppositionstid motionerade vi socialdemokrater om att förbättra den utbildningsformen. På den utbildning nästa år. Det är ingen av er som har motionerat om höjning av det. antalet. Det står uttryckligen i budgetpropositionen, och jag kan gärna säga det igen, att lärlingsutbildningen är ett bra komplement till gymnasieskolans yrkesutbildning, särskilt med inriktning på hantverksutbildning, och att även efter en utvärdering som SÖ kommer att presentera till hösten kommer gymnasial lärlingsutbildning i en eller annan form att fortsättningsvis vara kvar.
Herr talman! Utbildningsministern talar om moderat inkonsekvens när hon gör gällande att vi genom att vilja minska anslaget för undervisningsmateriel med 80 miljoner skulle undandra möjligheterna för eleverna att få sitt intresseval tillgodosett. Nej, Lena Hjelm-Wallén, det är inte någon inkonsekvens. Jag är väl medveten om att det är många på de yrkesinriktade linjerna som inte får sitt förstahandsval tillgodosett. Men man kan ändå kräva av en utbildningsminister, när hon går upp och kommer med sådana här beskyllningar, att hon har läst den motion som ligger till grund för reservationen. Det är inte så att vi menar att undervisningen inte skulle komma till stånd, utan vi anvisar i vår motion andra och billigare vägar för att lösa de problem som ni vill lösa genom att plussa på budgetunderskottet. Sedan talar Lena Hjelm-Wallén om att våra förslag rörande planeringsramarna och den långsiktiga trendutvecklingen skulle vara att slå in öppna dörrar. Vi är klart medvetna om den möjlighet som finns och där SÖ i dag har att göra smärre omfördelningar. Det är inte frågan om det. Men genom att riksdagen fastställer bestämda ramar och planer för de olika sektorerna ger den också ett klart intryck av att vilja styra verksamheten, och det vill vi från moderat sida komma ifrån. Får vi däremot vid behandlingen här med ett klart uttalat tillstånd för skolöverstyrelsen att efter det att intressevalen är kända göra de förändringar som kan vara nödvändiga för att tillmötesgå elevernas önskemål i större utsträckning, tror jag att det skulle vara bra.

Herr talman! När det gäller JST-sektorn, Lena Hjelm-Wallén, är det inte så att det finns någon ambition att slå vakt om luftsiffror. Jag ställde raka och konkreta frågor till utbildningsministern. Om det nu är så, som utbildningsministern själv har sagt både i budgetpropositionen och här i dag, att dessa platser skall användas på annat sätt, tala då om på vilken annan sektor, vilken annan utbildningsväg, som utbildningsministern har för avsikt att lägga ut dessa platser och där det är mer motiverat, jämfört med att försöka få ut dem på JST-sektorn! Det är bara det beskedet jag kräver. Jag krävde också besked om huruvida utbildningsministern trodde att landstingen saknade resurser att göra detta. Gör jämförelser med hur vi under årens lopp har pressat på kommunerna och försökt förmå dem att anstränga sig till det allra yttersta för att åstadkomma fler utbildningsplatser i gymnasieskolan! Det är väl en ganska hovsam begäran när man vill förmå landstingen att åstadkomma något hundratal eller ett par hundratal platser mer i en utbildning som är önskvärd och angelägen. Utbildningsministern har själv nyss sagt att det vore mycket bra. Då får man försöka vara litet mer aktiv för att åstadkomma det. Man åstadkommer det definitivt inte genom att säga att man nu skall försöka fylla ut det utrymme som finns kvar men att planeringsramarna året därefter minskar igen. Och hur det då blir, om man får behålla dem eller inte, är det ingen som kan säga. Det är ju konsekvensen av det som man nu har redovisat i planeringen för detta och de kommande åren. Sedan sade Lena Hjelm-Wallén att jag till det yttersta försvarade de lärarlösa lektionerna. Nej, jag försökte att få litet rätsida på denna debatt. Vad jag har sagt och vad vi säger i denna reservation är ett konstaterande att de lärarlösa lektionerna, eller självstudietiden, är ett resultat av ett riksdagsbeslut, där vi ålade oss att spara 180 milj.kr. i gymnasieskolan. Sedan skulle vi försöka finna former för hur denna besparing skulle kunna tas ut, och en del av denna besparing var självstudietiden. Det var inte någon innovation, som Lena Hjelm-Wallén sade i sitt första anförande — då skall man nämligen vara först med någonting alldeles nytt. Detta var inte heller, som Lena Hjelm-Wallén sade nu, motiverat med att det var en pedagogisk reform. Utskottet trodde också att man skulle kunna säga det, men utskottsledamöterna har läst litet bättre innantill, och det får uppenbarligen också utbildningsministern göra. Om man däremot skall ta bort de lärarlösa lektionerna kostar det pengar. Jag frågade utbildningsministern vad detta uppdrag till SÖ betyder. Innebär det att dessa pengar nu skall tas någon annanstans i skolan? Det innebär det uppenbarligen, för det är utsagt i klartext. Vad är det då som vi skall väga de lärarlösa lektionerna mot? Är det mellanstadiets prao, eller vad är det för någonting?
Herr talman! Vad gäller de lärarlösa lektionerna är det helt riktigt att vi har ändrat uppfattning, på grund av den opinion mot dem som förekommit. Jag konstaterade att utbildningsministern i sitt inledningsanförande sade att man skulle prioritera denna fråga i höstens budgetarbete, och vi är glada att ni tänker ta upp den. Men vad vi hittills kan konstatera, med tanke på alla uttalanden som har gjorts, är att ingenting ännu har klarlagts eller gjorts i denna fråga, i alla fall fram till nu. Därför känner man sig inte heller riktigt säker på att frågan blir klar till hösten. Men vi hoppas att vi får se att det verkligen blir så. Det kan ju vara så att ungdomar i denna ålder borde kunna klara sig själva, men opinionen har varit så stark att vi väl får lyssna på dem som känner till och arbetar med dessa frågor. När det gäller lärlingsutbildningen vill jag ytterligare säga att vad vi ville i detta sammanhang var att få fram en konstruktion som ansluter till anställning med lönebidrag. Jag förklarade förut vad detta gällde. Vi tror att det är en stimulans för lärlingsutbildning och att det borde kunna införas på något sätt.

Herr talman! Moderaterna hävdar att de har andra metoder för yrkesutbildning, där kommunerna inte skulle behöva satsa så mycket på lokaler och utrustning. Man tänker då på företagsförlagd utbildning, förstår jag. Den möjligheten finns redan i dag, men den är inte så lätt att utnyttja. I nuet är det helt klart att det moderata förslaget och reservationen, där man drar bort 80 miljoner från utrustningsanslaget, direkt försvårar för kommunerna att skapa utbildning som ungdomar är intresserade av. Det är en inkonsekvens, när man samtidigt hävdar att sökandeintresset har så stor betydelse. Beträffande vårt intresse av styrning av gymnasieplaneringen är situationen sådan att vi tillämpar det planeringssystem och det beslutssystem som den moderata skolministern Britt Mogård föreslog riksdagen för några år sedan och som riksdagen ställde sig bakom. Vi har hittills funnit att det har varit ett bra system. Larz Johansson undrar till vilka sektorer ”luftplatserna” inom sektorn jord, skog och trädgård har gått. De har gått till t.ex. sektorerna ekonomisk-merkantil utbildning och sektorerna vårdutbildning, socialutbildning och konsumtionutbildning. Det är helt rätt, Larz Johansson, att man skall vara aktiv för att få saker och ting genomförda. Jag vill agera på ett mera aktivt sätt än genom att omge mig med luftsiffror i statistiken för att ordna saker och ting. Jag har därför redan inlett ett arbete på att försöka få en vettigare dimensionering på JST-sektorn. Jag vet inte ifall vi skall träta om lärarlösa lektioner som en pedagogisk reform. Jag har ett pressklipp, enligt vilket den tidigare skolministern Ulla Tillander just hävdat att lärarlösa lektioner var en pedagogisk reform. I de officiella dokumenten lär det ha uttryckts något försiktigare; det har sagts att lärarlösa lektioner också är motiverade från pedagogisk utgångspunkt. Vi socialdemokrater invände kraftigt emot detta, när ni trumfade genom förslaget i riksdagen. Det gör vi fortfarande. Oberoende av hur oense vi är om det pedagogiska i det hela tycker vi att företeelsen i sig ger anledning till så stark kritik att vi nu måste lägga ner all möda för att få bort de lärarlösa lektionerna så snart som möjligt.
Herr talman! Utbildningsministern säger att det enda alternativ som vi från moderat sida redovisar i vår motion är inbyggd undervisning. Så är ingalunda fallet. Den inbyggda utbildningen är naturligtvis mycket värdefull och skulle kunna användas i större utsträckning genom att man kopplar in de delar av näringslivet som kan erbjuda arbete. Jag tror att just socialdemokraternas ovilja att använda sig av lärlingsutbildning, inbyggd utbildning osv. gör att det finns ett svalare intresse från näringslivets sida än vad som annars skulle vara fallet. Vi har pekat på andra möjligheter. Det finns inom ramen för den verksamhet som skolan bedriver också möjligheter att effektivisera användandet av skolans utrustning, t.ex. genom saxad schemaläggning. Jag vill också poängtera för utbildningsministern att vi från moderat sida under innevarande riksmöte lanserat ett helt nytt förslag till ett lärlingssystem, som skulle kunna vara av stor betydelse i de här avseendena. Beträffande dimensioneringen av gymnasieskolan hänvisar utbildningsministern till att planeringssystemet är någonting som införts av en moderat skolminister. Vi har inte heller klagat på planeringssystemet. Vi menar att planeringssystemet nu är i funktion för andra året i följd, och det kan finnas skäl att göra vissa förändringar i ett eljest ganska väl fungerande system om det visar sig att förändringarna skulle leda till ett bättre resultat.

Herr talman! Jag vill erinra skolministern om att min fråga lydde: Var är det mera motiverat att lägga ut dessa platser än på JST-sektorn? Jag har då fått svaret att det är ekonomisk-merkantil utbildning och sektorn vård, social och konsumtion. Detta måste jag tolka som så att skolministerns uppfattning är att det finns större elevintresse för dessa utbildningsområden än det finns för JST, att det där finns ett större arbetsmarknadsbehov än vad som finns på JST-sektorn och att kommunerna där har större möjligheter att bygga ut utbildningen än vad landstingen har. Detta måste alltså bli kontentan av skolministerns svar på min fråga. Det var en ganska intressant information. Jag håller med om att vi kan sluta att träta om självstudietiden. Vi kan i stället koncentrera oss på det som utbildningsministern och andra frikostigt utlovar, att nu skall det som återstår av systemet tas bort. Min fråga är då: Varmed skall det betalas? Om man ställs inför valet mellan det ena eller det andra, vill man också veta vad innebörden i det som man skall välja mellan är. Då får jag ytterligare en gång upprepa vad utbildningsministern har sagt i sina direktiv till SÖ när det gäller anslagsframställningen: Man skall där pröva och redovisa omprioriteringar av sitt verksamhetsområde, så att eleverna kan få lärarhandledning under den del av studietiden som hittills normalt varit lärarlös. Jag konstaterar än en gång att detta innebär, att de gymnasieskolor som har lyckats att genom omprioriteringar slippa lägga ut självstudietid fortsätter som förut, medan de skolor som har lagt ut självstudietid nu kommer att få en belöning genom ett extra resurstillskott. Och pengarna skall tas från någon annan del av skolans verksamhetsområde. Frågan är fortfarande från vilken del de skall tas. Är det den här gången prao-tiden på mellanstadiet som skall stryka på foten, eller vad är det för reform som skolministern nu planerar?

Herr talman! Det är en ganska våldsam argumentation från Larz Johanssons sida om den lilla sektorn jord-, skogoch trädgårdsutbildning. Av det enkla skälet att huvudmännen för de utbildningarna i dag inte förmår anordna fler utbildningsplatser än ungefär 2400, har vi lagt dimensioneringen där. Skall det vara så förfärligt svårt att förstå? Även vi kan se att sökandeintresset är stort, men det går inte att anordna utbildning om de som skall stå för den inte kan sätta i gång den. I det läget för vi i stället över platser till annan utbildning, som det faktiskt går att anordna. Jag nämnde några sektorer. Jag tror att Larz Johansson förstår detta, om han tänker efter litet bättre. Beträffande de lärarlösa lektionerna är det naturligtvis i dag viktigast att slå fast ambitionen att de skall avskaffas. Hur detta sedan skall betalas måste vi klara ut i ett normalt budgetarbete. Även det tror jag att Larz Johansson, med sin bakgrund i kanslihuset, kan ha en viss förståelse för. Hans frågor är mest ett spel för galleriet. Till Göran Allmér vill jag säga att jag håller med om att planeringssystemet bör ses över i vad det gäller hur gymnasieskolan skall dimensioneras. Det har vi också tagit upp i budgetpropositionen. Regeringen har sedan på mitt förslag fattat beslut om att ge SÖ i uppdrag att genomföra en sådan utvärdering. I denna fråga är vi helt överens. Detta klargör ytterligare att reservationen slår in öppna dörrar. Slutligen vill jag på det bestämdaste motsätta mig påståendena om att socialdemokraterna skulle ha en ovilja mot att förlägga utbildning till arbetsplatser. Vi har medverkat till detta. Jag ställer mig gärna bakom sådana utbildningar under den mycket bestämda förutsättningen att kvaliteten kan garanteras och att vi får en kvalitativt högtstående yrkesutbildning med tillräcklig bredd.

Herr talman! Till utbildningsutskottets betänkande 1982/83:21 har fogats 24 reservationer och två särskilda yttranden. Jag skall något kommentera reservationerna 1-4, 6-13, 18-20 samt 23 och 24. Lars Svensson kommer senare att beröra övriga reservationer och utskottets hemställan därvidlag. I gymnasieskolan finns ett stort antal studievägar i form av 25 linjer och ca 400 specialkurser. Dessutom finns som försöksverksamhet gymnasial lärlingsutbildning. Man kan utan överdrift påstå att nästan varje familj i vårt land på något sätt kommer i beröring med utbildning av gymnasial karaktär. Statsmakternas målsättning är att alla ungdomar som lämnar grundskolan skall garanteras utbildning, arbete eller praktik. Vidare skall gymnasieskolan kunna bereda plats åt alla 16-17-åringar som vill ha en gymnasial utbildning. Denna målsättning förpliktigar till verkställighet. Den innebär att dimensionering av de olika utbildningar som är aktuella för både samhället och dem som söker är oerhört viktig, varför det måste bli fråga om den mest noggranna prövning. Här kan inte önsketänkande få avgöra, utan alla sakliga skäl och planerad utbildning måste beaktas. I debatten som pågått en stund har vi hört hur dimensioneringen skall kunna göras. Utskottet har behandlat frågan mycket noga och tillstyrker förslaget om planeringsramar. Likaledes tillstyrker utskottet förslaget om länsskolnämndernas uppgifter och de fastlagda planeringsramarna. Statsrådet skriver i propositionen om svårigheterna att få en dimensionering som sammanfaller med utbildningens och arbetsmarknadens behov på både kort och lång sikt. Det stora problemet i dag är ju att kunna förena samhällets behov av utbildad arbetskraft och det önsketänkande som ibland finns — stundom också ett realistiskt tänkande — såväl bland gamla som bland unga människor. Därför är dimensioneringsdebatten oerhört intressant. Jag skall inte gå in på denna sak mera, eftersom den redan penetrerats mycket noga, utan direkt gå in på reservationerna. Här är, enligt min mening, den första biten avklarad. När det gäller den moderata reservationen 1 förvånar jag mig över att moderaterna mera tror på ungdomarnas önskningar än på samhällets välplanerade målsättning. Beträffande denna målsättning har alla grupper som har med utbildning att göra varit med och lämnat sakliga skäl och därmed skapat ett underlag, varvid det givetvis också har tagits hänsyn till ungdomarnas önskemål. Herr talman! Jag kommer inte att gå in på dimensioneringstalen, utan yrkar avslag på reservation 1. När det gäller planeringsramarna, reservationerna 2, 3 och 4, har frågorna noga penetrerats av statsrådet och de berörda reservanterna. Jag har bara att yrka avslag på dessa reservationer. Sedan till reservation 6 — betyg i ämnet svenska som främmande språk. Detta är en gammal bekant som har kommit tillbaka. Förslaget har flera gånger tidigare avstyrkts, eftersom — som har framhållits från sakkunnigt håll — dubbel betygsättning inte bör förekomma. Jag yrkar därför avslag på reservation 6. Beträffande reservation 7, kombination av specialintresse och gymnasiala studier, finns det en intressant sak. Bara för några år sedan hade vi svårt att acceptera t.ex. idrottsgymnasier. Nu har vi funnit att dessa slår väl ut. Ungdomar som har ett specialintresse har också fått ett större intresse för allmänna och breda studier. Därför är man nog inne på rätt väg. I den reformerade gymnasieskolan finns det möjligheter till en utvidgning. En utredning undersöker också på vilket sätt andra specialintressen kan komma i fråga. Det är klart att musikintresse och andra konstnärliga intressen kan utgöra en kombinationsmöjlighet och därmed hjälpa både individen och samhället i dess helhet. Eftersom det pågår en utredning yrkar jag avslag på reservation 7. Därmed anser jag också att de särskilda yttrandena är besvarade. Sedan har vi då självstudiepaketet — reservationerna 8, 9 och 10. Även här har det varit en intressant debatt, och mar var till slut rätt överens om att man inte skulle tala mer om skyldigheter och rättigheter. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 8, 9 och 10 liksom också på reservation 20, som gäller 5 milj.kr. till handledarkurser för teknisk årskurs 4. Det intressanta är ju att folkpartiet yrkar på en ökning med 5 milj.kr. som andra inte tycker att vi har råd med. Det får folkpartiet självt stå för. Därmed är jag inne på reservation 11 som gäller datautbildning. Det är en intressant reservation, och också en intressant fråga. Om någon utbildning är aktuell i dag, så är det just datautbildningen. Snart sagt varje kommun försöker nu föra in något slag av utbildning på dataområdet. Självfallet behövs det också utbildat folk. Som framhållits i betänkandet har vi också gjort en hel del på detta område. Datalära har införts som undervisningsämne på gymnasieskolan, där ämnet finns med som huvudmoment i samtliga kursplaner i matematik och i kursplanen i samhällskunskap. Undervisning om datorer och i datoranvändning sker dessutom i tekniska ämnen. Det finns alltså i dag möjligheter att genomgå utbildning på datasidan. Vidare föreslås att 15 000 lärare skall fortbildas inom dataområdet under en femårsperiod. Här föreligger alltså förslag som väl täcker det som yrkas i reservationen, och utskottet har därför avstyrkt kraven som ligger till grund för densamma. Reservation 12 gäller en gammal bekant fråga, nämligen Osby samskola och den statliga tillsynen över den. Också det är en mycket intressant fråga, och skolan kan f. ö. sägas vara nästan granne till mig. Jag tror att det är klokt att i den här frågan bifalla utskottets hemställan, dvs. att ge regeringen ansvaret för de åtgärder som skall vidtas. Utskottet har avstyrkt de krav som framförs i reservation 12. Japanska och arabiska såsom C-språk har behandlats i reservation 13. Naturligtvis är det så att vi för att kunna hävda oss i den internationella konkurrensen måste se till att utöka våra språkkunskaper. Vi har ju infört kinesiska som C-språk. Utskottet framhåller dessutom att SÖ skall vara observant när det gäller vilka ytterligare språk som kan behöva införlivas i undervisningen, och med detta har utskottet avstyrkt de aktuella motionskraven. Reservation 18 gäller förändringar av gymnasieskolan och statsbidragssystemet. Även här hänvisar utskottet till att det pågår en utredning om ett nytt statsbidragssystem. Utskottet anser därför att man bör avvakta utredningsresultatet och yrkar avslag på motionskraven i fråga. Jag skall till sist beröra den moderata reservationen 23. Den gäller de 80 miljoner som man vill spara in genom att möjliggöra billigare utbildning i det privata näringslivet. Statsrådet Lena Hjelm-Wallén har på ett mycket bra sätt sagt vad som är att säga om detta. Det måste också vara så att om vi skall få en yrkesutbildning som ger någonting, då måste vi ha ordentlig utrustning. Det är alldeles självklart. Det låter fint att säga att man kan spara 80 miljoner och likväl erbjuda den utbildning som behövs, men det är inte möjligt att göra det. Utskottet har biträtt propositionens förslag, och jag yrkar på den här punkten bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 23. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Lennart Bladh är förvånad över att moderaterna mera tror på ungdomarnas entusiastiska intresseval än på samhällets välplanerade organisation av utbildningen — det var ungefär vad han sade, även om han inte exakt uttryckte sig så. Jag vill bara helt kortfattat säga till Lennart Bladh: Se på universitetsoch högskoleutbildningens organisation och lär!
Fru talman! Jag noterade att Lennart Bladh tyckte att de centerpartistiska reservationerna ”var intressanta”; ungefär det var det stående uttrycket. Sedan redovisade han beträffande reservation 11 om datalära i gymnasieskolan i princip samma saker som jag redovisade i mitt anförande. Han redogjorde än en gång för alla de synpunkter som utskottet tagit fram. Men han sade icke ett ord om vår ”point” i reservationen, nämligen att dessa kunskaper också måste kombineras med insikter och medvetenhet om konsekvenserna för individ och samhälle av datateknikens användning. Det är detta reservationen handlar om, och jag noterar — som jag gjorde förut — att den medvetenheten inte står att finna hos utskottsmajoriteten. Lennart Bladh använde ungefär samma uttryck om Osby samskola, att den ”varintressant”, därför att han var granne med skolan. Han tyckte att det var bäst att göra som utskottsmajoriteten hade bestämt, nämligen att lämna frågan till regeringen för avgörande. Eftersom Lennart Bladh är så väl insatt skulle jag vilja fråga: Har inte Lennart Bladh någon egen uppfattning om Osby samskola? Är verksamheten bra, eller är den inte bra? Det kunde vara intressant att få höra om Lennart Bladh delar den uppfattning som vi reservanter har fört fram, nämligen att verksamheten är av den kvaliteten att den också fortsättningvis borde ha ett statligt stöd. Sedan kan naturligtvis Lennart Bladh för sin del lämna åt regeringen att fatta beslutet, men någon uppfattning borde han väl ändå ha i sakfrågan.
Fru talman! Jag konstaterar med glädje att Lennart Bladh och socialdemokraterna kan tänka sig att ungdomar med andra specialintressen än idrott i framtiden skall få studera inom sitt eget område. Jag hoppas att vi snart får se förslag i den frågan. Folkpartiet uppfattar detta som något mycket angeläget. Jag tror att det här betyder mycket för de ungdomar som har andra intresseområden än idrott och önskar studera vidare inom sina resp. områden. Jag förstår att man först vill avvakta utredningen, men jag hoppas verkligen att det, sedan utredningen är klar, kommer ett förslag så snabbt som möjligt.

Fru talman! Jo, Göran Allmér, vi tror på ungdomen. Det visar vi också i praktiskt handlande. Men i reservationen kommer inte tron på ungdomen fram när det gäller de praktiska bitarna. Ungdomarnas önskemål kan inte ensidigt få vara avgörande för studieplaneringen. Detta är vi överens om. Vi tror, Larz Johansson, att det behövs en utbyggd datautbildning. Den teoretiska delen och medvetenheten om konsekvenserna av datateknikens användning måste samordnas inom ramen för utbildningspaketet. Man kan inte sära den ena biten från den andra. Larz Johansson sade att utskottets svar nästan var i takt med motionen. Ja, även i propositionen står det rätt mycket om datautbildning, så motionen kanske hade varit helt obehövlig i det här fallet. Osby samskola, Larz Johansson, ligger som alla vet mitt i en triangel Älmhult-Kristianstad-Hässleholm. Problematiken har varit att där få underlag för utbildning i Osby samskola. Det är en gammal skola som en gång i tiden hade sin speciella karaktär, då man hade elever från olika delar av landet. Den tiden är nu förbi. Jag tror att man kanske kan ha skolan kvar; det är möjligt att det kan bli kombinationer på andra sätt. Jag tror också att det är viktigt att man, om det finns underlag, har utbildningsmöjligheter på nära håll, och Osby ligger som sagt mitt i den här triangeln. Men man kan inte heller ha alltför många utbildningsanordningar, som då tar bort udden från de övriga orternas utbildningsvägar. Vi får avvakta och se. Jag har ingen kunskap om undervisningens karaktär — hur bra eller dålig den är. Utbildningen fortlöper ju, men att göra den fast är en annan historia. Därmed har jag sagt vad jag vill ha sagt om Osby samskola. Kenth Skårvik och jag var ju överens, så jag har inte mer att tillägga.
Fru talman! Jag är inte riktigt säker på om Lennart Bladh är medveten om vad han nu sade i sin replik. När det gällde dataläran sade han att det naturligtvis är självklart att de här kunskapsmåtten måste kombineras med insikter och medvetenhet om konsekvenser för individ osv. — man kan inte här separera det ena från det andra, utan de måste kopplas till varandra. Ja men snälla Lennart Bladh, det är just exakt vad som står i reservationen. Eftersom vi inte fick med det i utskottsbetänkandet, var vi tvungna att reservera oss på den punkten. Nu har alltså Lennart Bladh här i kammaren gett mig rätt. Jag är naturligtvis tacksam för det, men det hade varit betydligt enklare om vi hade kunnat skriva in det i betänkandet. Vi hade då fått en reservation mindre. Men man skall naturligtvis vara tacksam för de syndare som vaknar, även sent. När det gäller Osby fick jag klart för mig att Lennart Bladh inte hade någon uppfattning om huruvida det vara bra eller inte. Förmodligen känner Lennart Bladh inte heller till att skolöverstyrelsen gjort en mycket omfattande utvärdering av samskolan. Denna utvärdering är tillgänglig även för utskottets ledamöter, så den kan man ta del av och bilda sig en uppfattning om kvaliteten i utbildningen. Däremot förstod jag av Lennart Bladhs små antydningar att det var tveksamt huruvida skolan rymdes fortsättningsvis, eftersom det är ganska trångt i den här sektorn med ett antal skolor. Det gör vår slutsats i reservationen än mer motiverad. Utskottets ställningstagande är oroande för den här skolans framtid.
Fru talman! Problemet med Osby, Larz Johansson, är att skolan ligger där den ligger. Den ligger inom en mycket smal sektor, och det har varit bekymmer hela tiden. Jag känner väl till den här utvärderingen. Men det finns olika uppfattningar också i Osby om den här skolan — det känner jag också väl till. Jag tror emellertid att vi kan vara lugna — det kommer säkerligen att lösa sig för Osby samskola på något sätt. Man bör kunna göra samordningar, så att utbildningen blir kvar i kommunen.

Fru talman! Jag skall tala för reservationerna 21 och 22 till utbildningsutskottets betänkande 1982/83:21, varför jag inledningsvis ber att få yrka bifall till dessa båda reservationer. Reservationerna handlar om det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar, och eftersom detta är ett ganska komplicerat område och mot bakgrund av vad statsrådet Lena Hjelm-Wallén sade i sitt anförande vill jag ta tillfället i akt att redogöra litet grand för bakgrunden till våra ställningstaganden och hur det kommunala uppföljningsansvaret i dagsläget fungerar och hur det kommit till. Under senare år har en rad olika åtgärder vidtagits för att hjälpa de ungdomar som efter grundskolan inte går vidare i gymnasieskolan och som inte heller lyckats skaffa sig något arbete. De åtgärder som rönt stort intresse och fått stor betydelse och omfattning är försöksverksamheten med introduktionsprogram och yrkesintroduktion samt de s.k. ungdomsplatserna. Dessa åtgärder är av stor vikt därför att man speciellt måste beakta ungdomens problem i dagens svåra arbetslöshetssituation. Arbetslösheten bland ungdomar är väsentligt högre än för andra grupper i samhället. Detta har varit vägledande för de tidigare regeringarna och säkerligen även för den nuvarande när det gäller olika åtgärdsprogram för att underlätta för ungdomar att få arbete och därmed minska arbetslösheten bland ungdomarna. Det kommunala uppföljningsansvaret, som initierades i den s.k. ungdomspropositionen 1979/80:145, innebar att alla ungdomar mellan 16 och 18 år skulle beredas arbete eller studier. Genom riksdagens beslut med anledning av propositionen fick kommuner med gymnasieskola möjlighet att för sin region med statligt bidrag anordna upp till fyra veckors långa introduktionsprogram för utbildning och yrkesintroduktion upp till 40 veckor. Introduktionsprogrammet har som första åtgärd att ge ungdomarna allmän information. Yrkesintroduktionen har sedan gett dem en ofta positiv kontakt med arbetslivet, varefter har följt en ungdomsplats, en LA-kurs eller återupptagna studier. Numera får introduktionsprogram och i vissa fall även yrkesintroduktion anordnas även av kommuner som inte har gymnasieskola. Organisatoriskt — dvs. i fråga om skolledning — är åtgärderna knutna till gymnasieskolan eller annan skolform. Introduktionsprogrammen syftar till att ge upplysningar om olika utbildningsalternativ och att skapa intresse för utbildning. Yrkesintroduktionen syftar till att ge erfarenheter och meriter som kan leda till anställning direkt eller efter erforderlig yrkesutbildning. Introduktionen förläggs till företag och institutioner och kan pågå upp till 40 veckor. De platser som ställs till förfogande prövas för varje individ med utgångspunkt i syftet med introduktionen och med tanke på att den skall erbjuda trygghet och stimulans. Statsbidrag med 40 kr. per dag utgår som ersättning för kostnader som åsamkas arbetsstället för handledning, avbräck i produktionen o. d. Huvudregeln är att den som deltar i yrkesintroduktionen är elev och har samma studiesociala förmåner som ungdomar i gymnasieskolan. Till kommunen utgår statsbidrag med 10 kr. per dag för administration. Ungdomsplatserna kom till under hösten 1981. Dessa skall utgöra ett komplement till övriga åtgärder för ungdom under 18 år. Enligt gällande avtal får den som är under 18 år och arbetar på en ungdomsplats 85 kr. per dag. Arbetsgivaren betalar också sociala avgifter och arbetsgivaravgifter men får i gengäld ett statligt bidrag på 75 kr. per dag. En ungdomsplats är tidsbegränsad till sex månader men kan förlängas om det finns synnerliga skäl och innehavaren inte fått arbete eller kommit in på utbildning. Ungdomsplatserna är också främst till för 17-åringar som genomgått yrkesintroduktionen och därefter inte fått arbete eller utbildningsplats. Ungdomarna får arbeta som medhjälpare och assistenter och får även utföra uppgifter som annars normalt inte utförs — vilket i många fall måste kännas mindre meningsfullt för ungdomarna. De har rätt att delta i särskilt ordnade studier utanför arbetsplatsen under en dag i veckan med bibehållen lön. Innan en ungdomsplats inrättas måste parterna på företaget ha träffat avtal om det. I juni 1982 beslöt riksdagen att ansvaret för ungdomsplatser fr.o.m. den 1 juli samma år skulle överföras från arbetsmarknadsmyndigheterna till skolstyrelserna. Under budgetåret 1980/81 deltog ca 7 000 elever i introduktionsprogrammen och ca 9 500 i yrkesintroduktion. Motsvarande siffror för budgetåret 1981/82 var ca 12 800 resp. 16 000. Vid vårterminens slut 1982 hade ca 6 900 ungdomar anvisats ungdomsplatser. Jämför den siffran med de 16 000 som det talas om i propositionen! Osökt infinner sig då frågan hur man i höst skall kunna mer än fördubbla antalet ungdomsplatser. Det går inte, enligt min uppfattning. I Växjö kommun räknar man med att det kommer att saknas ett par hundra ungdomsplatser i höst — ett exempel bland många. Regeringen har givit skolöverstyrelsen i uppdrag att före den 1 september 1983 utvärdera och redovisa erfarenheterna av introduktionsprogram, yrkesintroduktion och ungdomsplatser. I sin utvärderingsrapport för det första försöksåret, 1980/81, redovisar skolöverstyrelsen följande huvudintryck beträffande yrkesintroduktionen: Yrkesintroduktionen uppfattas som ett betydelsefullt komplement till övriga alternativ för ungdomarna. Yrkesintroduktionens oväntat stora omfattning i många kommuner och totalt i riket visar att åtgärderna som sådana anpassats till rådande förutsättningar och behov. Möjligheterna till anställning varierar kraftigt och följer den lokala arbetsmarknadssituationen. Uppskattningsvis får en tredjedel av ungdomarna någon form av anställning i anslutning till yrkesintroduktionen. Ett förhållandevis stort antal ungdomar skaffar sig erfarenheter och kvalifikationer för fortsatta studier. Uppskattningsvis är den grupp som söker utbildning i anslutning till yrkesintroduktionen lika stor som den som får anställning. Regeringen presenterar alltså nu ett förslag till ett nytt åtgärdssystem för ungdomar under 18 år som efter avslutad grundskola inte genomgår reguljär utbildning eller har fast arbete. Syftet med det nya åtgärdssystemet sägs vara att åstadkomma ett samlat och enhetligt system, som också skall leda till en kvalitativ förbättring för dessa ungdomar. Detta kan synas lovvärt, men i praktiken innebär det ingen skillnad mot nuvarande system i vad gäller t.ex. samordning i kommuner och län. Möjligtvis kan centrala myndigheter ha en annan uppfattning, men när det gäller samordning i långsiktiga individuella planer fungerar systemet i dag på ett fullgott sätt. Skillnaden i sak blir att yrkesintroduktionen, som utgjort en förträfflig form av praktik, tas bort. Detta kan inte sägas vara särskilt välbetänkt. Hittills gjorda utvärderingar och erfarenheter av de vidtagna åtgärderna pekar på att dessa i stor utsträckning har fyllt sina uppgifter på ett mycket bra sätt. Om man jämför sysselsättningssituationen för ungdomar under 18 år med dem som är över 18 år finner man att det främst är den senare gruppen som blir föremål för ökad uppmärksamhet och särskilda åtgärder. F. n. är det bara 3 000 ungdomar som är arbetslösa i gruppen 16t.o.m. 17 år, medan det i gruppen 18 t.o.m. 20 år är 54 000 arbetslösa. Mot bakgrund av den här kunskapen och kommunernas berättigade krav på att få erforderlig tid för planering av detta slag av genomgripande förändringar måste ett genomförande av förslaget starkt ifrågasättas. Regeringens föreslagna åtgärdssystem bygger på det förslag som SÖ skisserade i sin petita vid en tidpunkt då det fanns en mycket begränsad erfarenhet av ungdomsplatserna och kombinationen av åtgärder. Det finns i nuvarande läge mycket som talar för att resultatet av den uppföljning som skolöverstyrelsen har uppdraget att göra och redovisa före den 1 september 1983 kan komma att visa andra vägar än den som nu föreslås böra prövas. Varför har regeringen så bråttom i den här frågan? Kan man inte invänta en utvärdering ens? Skolan har ansvar för uppföljning när det gäller alla ungdomar upp till 18 år. Denna uppgift försvåras dock av den flora av åtgärder och förmåner som i dag erbjuds ungdomarna — det skall jag gärna hålla med om. Det ena systemet för uppföljning av ungdom har följt efter det andra med kort varsel. Situationen ute på fältet är i dag, med anledning av det nu framlagda förslaget, ytterligare förvirrad och kaotisk. Därför är det rimligt att de under budgetåret 1982 84. Enligt min och moderaternas uppfattning måste en utvärdering av den pågående verksamheten få ske innan man överger det nuvarande systemet. Och utvärderingen kan också ge vägledning i bl.a. följande frågor, vilka bör besvaras innan några genomgripande förändringar vidtas. 1. Hur påverkas gymnasiebenägenheten av den möjlighet till lön och anställning som ungdomsplatser ger? 2. Hur påverkas gymnasiebenägenheten hos eleverna på icke-gymnasieort genom att ungdomsplatser kan erbjudas på hemorten? 3. Anställer arbetsgivaren — när ungdomsplats erbjudes —i första hand den bäste, och kommer den sämst lottade i andra hand? Här som i varje anställningssituation är det enligt min uppfattning arbetsgivaren som bestämmer. 4. Hur påverkar erbjudandet om ungdomsplatser allmänt arbetsmarknadssituationen för den som genomgått gymnasieutbildning? Vissa erfarenheter talar för att den som varit anställd och deltagit i arbetet på en viss arbetsplats ges företräde framför dem som gjort sin utbildning i gymnasieskolan färdig. Såväl arbetsgivare som arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden har en sådan lojalitet mot dem som har hunnit få en arbetsplats. Ingen skall heller lastas för detta, men den svenska arbetsmarknaden fungerar många gånger så. 5. Ger ungdomsplatsen med där förekommande uppgifter det stöd och den gemenskap som de utsatta ungdomarna behöver? Vissa erfarenheter tyder på att konflikter uppstår på grund av att arbetsgivarna vill ha vissa uppgifter av betydelse utförda och att arbetstagarna hävdar att sådana uppgifter inte får utföras enligt ungdomsplatsavtalen. Detta är i så fall mycket allvarligt för den som hamnar i en sådan konflikt. 6. Det är inte övertygande visat att det är möjligt att lägga upp ett tvåårigt program för varje individ enligt propositionens förslag. I vilken utsträckning kant.ex. en kommun infria löftet om en viss kurs eller viss ungdomsplats för en individ? Förutsättningen för att en kurs skall kunna anordnas är ju att en tillräckligt stor grupp ungdomar vid samma tidpunkt vill i sak ha samma kurs. I uppföljningsprogrammens innehåll saknas också praktiska inslag. Här finns endast teoretiska ämnen. Ingenstans nämns praktik, som i det stora flertalet kommuner utgjort kärnan i uppföljningsarbetets initialskede. En annan allvarlig invändning mot den föreslagna ordningen är denna: Det sägs i propositionen att målet är att ge ungdomarna antingen arbete eller utbildning. Verkan kan komma att bli den motsatta. Om ungdomsplatser med en ersättning om 85 kr. per dag kommer till stånd redan i början av september samma år som eleverna går ut ur grundskolan, kommer många ungdomar att lockas till denna verksamhet, och avhoppen — som hittills har kunnat begränsas — kan komma att öka. Många elever är skoltrötta efter de teoretiska studierna på högstadiet, och i många lägen lockas de av arbete eller praktik som kan ge lön. För ungdomsplatser med utbildningsinslag sägs i propositionen att den arbetsplats som anlitas för en ungdom måste utmärkas av goda arbetsför hållanden. Det kan vi instämma i. Men det borde räcka med det konstaterandet. På många mindre orter med flera små företag utnyttjar skolan i dag ickekollektivavtalsbundna arbetsgivare. Utskottets skrivning är här betydligt mjukare än propositionens, men trots detta finns det risk för att fackliga organsationer, som tidigare har varit positiva till skolans ansträngningar, kan komma att misstolka anvisningen. Risken finns att det i praktiken blir så att de fackliga organisationerna kommer att tolka anvisningen på samma sätt som anges i propositionen. Ett ytterligare förtydligande av socialdemokraterna, eller gärna av fru statsrådet, här i kammaren skulle vara välgörande på den punkten. Låt mig till sist, fru talman, ta upp den som jag tycker allvarligaste kritiken mot det förslag som socialdemokraterna nu har fört fram i utskottet. Det är en illusion. Det har inte på något sätt kunnat visas av socialdemokraterna att man kommer att kunna klara av målsättningen 16 000 platser under det kommande budgetåret. Man skulle tvärtom kunna tyda utskottets skrivning på ett illvilligt sätt och säga att borttagandet av ramen på 16 000 platser, som föreslås i utskottets skrivning, egentligen har kommit till därför att man vet att man inte kan uppnå målsättningen 16 000 platser och att det är därför man skriver att antalet platser ej bör vara maximerat utan knutet till behovet. Men behovet är troligen större än vad som anges i propositionen, som jag inledningsvis visade, och jag tycker det är beklagligt att socialdemokraterna i det nuvarande läget överger ett system som fungerar bra för ungdomarna för att introducera ett system, för vilket man ännu inte har tillfredsställande garantier om dess funktion och om resurser kommer att finnas i tillräcklig omfattning för att lindra de problem som ungdomar i åldersgruppen 16-18 år onekligen har i dagens svenska samhälle. Jag hoppas, fru talman, att socialdemokraterna kan svara på mina sex frågor och kan ge garantier för att man kommer att kunna hjälpa ungdomarna i tillfredsställande utsträckning. Om så inte är fallet förstår jag inte varför man vill driva igenom det här förslaget så brådstörtat. Varför inte vänta ytterligare ett år, som vi i oppositionen har föreslagit, vilket skulle ge möjligheter att utvärdera det nuvarande systemet liksom möjligheter att bygga upp en organisation som kunde skaffa fram tillräckligt antal ungdomsplatser, om man nu finner att det skulle vara den lämpliga vägen? I det sammanhanget vill jag också framhålla att jag anser att det moderata förslaget om lärlingsutbildning skall komma in i diskussionen. Det har framtiden för sig. Bengt Wittbom kommer senare att utveckla våra tankegångar kring lärlingsutbildningen. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga moderata reservationer vid utbildningsutskottets betänkande nr 21 och då speciellt till de två reservationer som jag här talat för, nämligen reservationerna nr 21 och 22.

Fru talman! Jag skall i detta anförande ta upp de delar i utskottets betänkande som inte tidigare har blivit behandlade av majoriteten. Det gäller lärlingsutbildningen och kommunernas uppföljningsansvar för ungdomar upp till 18 år. När det gäller lärlingsutbildningen föreslår utskottet enhälligt att försöksverksamheten förlängs till den 30 juni 1984. Det finns dock några reservationer när det gäller lärlingsutbildningen som jag tänker kommentera något. I reservation nr 5 föreslås att det särskilda stimulansbidraget till kommunerna för anordnande av gymnasieutbildning inom industri och hantverk utöver ramen även skall gälla för lärlingsutbildning. Jag tror att kammarens ledamöter kommer ihåg att när riksdagen inrättade detta bidrag var skälet att stimulera fram utbildning inom dessa områden och i någon mån täcka de extra kostnader detta förde med sig för kommunen i form av lokaler och inventarier. Detta kan alltså inte anses gälla lärlingsutbildningen. Eftersom stimulansbidragets huvudsyfte var att underlätta för kommunerna att genom ökade insatser öka antalet platser, kan man inte säga att stimulansuppdragets uppgift är att utgöra någon typ av löneutfyllnad. Av det här skälet yrkar jag alltså avslag på reservation 5. Skolöverstyrelsen har fått i uppdrag att senast den 1 september lämna en samlad utvärdering av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. Regeringen kommer därefter att lägga fram förslag till riksdagen om hur lärlingsutbildningen i framtiden skall se ut, och i den mån det kan föranleda förändrade bidrag får vi tillfälle att återkomma när den frågan behandlas. Jag yrkar alltså avslag på reservation 15. I reservation 14 begärs ett nytt system för lärlingsutbildning. Jag vill då börja med att framhålla att utbildningsutskottet inte anser skäl föreligga att föreslå en så djupgående förändring av vår gymnasiala yrkesutbildning som denna, när gymnasieutbildningsbetänkandet nu bereds i regeringskansliet. Men jag vill ändå anlägga några synpunkter på motionen och på den reservation som föreligger. I motionen läggs förslag som syftar till att riva upp hela det nuvarande yrkesutbildningssystemet på gymnasienivå. Motionärerna föreslår att lärlingssystemet skall bli den dominerande formen för ungdomarnas introduktion i arbetslivet. Det innebär att de som i dag får sin grundläggande yrkesutbildning på gymnasieskolan i fortsättningen skall överföras till lärlingsutbildning, vilket medför att de får en smalare utbildning, något som utsätter ungdomarna för stora risker vid omställningar av vårt näringsliv. Vi vet att ungdomarna behöver en bred och fyllig utbildning såväl inom det yrkesområde de har valt som i allmänna ämnen, exempelvis svenska och engelska. Men här lyser moderaternas syn igenom, att dyra utbildningsplatser främst skall förbehållas eliten, som skall styra företagen och samhället. Vi accepterar inte denna grundsyn. Vi anser att ungdomarna behöver en ordentlig grund för att sedan få den specialutbildning som eventuellt kan behövas. Vi anser att lärlingsutbildningen skall vara komplement till andra utbildningar men inte ersätta dem. Vi har i dag yrkesutbildningar i gymnasieskolan på ett tjugotal linjer med ett stort antal grenar och varianter. En utbildning inom gymnasieskolan ökar ungdomarnas möjligheter till andra jobb vid omställningar och förändringar i näringslivet. Den minskade bredd som föreslås i motionen och reservationen skulle få förödande konsekvenser för näringslivets möjligheter att utvecklas i framtiden, och den skulle innebära att ungdomarna får mycket dåligt på fötterna när de går ut i näringslivet. Lärlingsutbildningen är som regel mycket smal och siktar i första hand till utbildning för jobb inom det företag där utbildningen ges. Vi är medvetna om att lärlingsutbildning kan och skall användas inom smala yrkessektorer, där det inte finns behov av att utbilda stora grupper. Jag går nu vidare till att behandla de delar av betänkandet som gäller kommunernas uppföljningsansvar avseende dem som är under 18 år. I propositionen föreslås ett nytt sammanhängande system av åtgärder. Utgångspunkten för detta är att det för de ungdomar som ej genomgår en längre reguljär utbildning eller har fast arbete skall läggas upp en individuell sammanhållen plan tills ungdomarna fyller 18 år. Planen skall omfatta uppföljningsprogram, ungdomsplatser med utbildningsinslag och olika former av ordinarie utbildning. Det är viktigt att planen anpassas efter ungdomens intressen och förutsättningar. Planen skall uppgöras i samråd med den enskilde, och huvudinriktningen är att ge en avslutad utbildning. Uppföljning bör ske minst var tionde vecka, och då skall prövas övergång till reguljär utbildning eller placering i fast arbete. Genom att ert system skapas och att avveckling av yrkesintroduktionen sker förenklas handläggningen och större trygghet erbjuds ungdomarna, som vet att åtgärder är planerade de två år det gäller. Samtidigt skapas genom förslaget resurser för kommunerna för de olika momenten, och de blir alltså elevrelaterade. Kommunerna ges stor frihet att klara uppläggningen och genomförandet, men riksdag och regering fastställer målet — utbildning eller arbete. Jag vill i detta sammanhang ta upp några av de frågor som har ställts i den här debatten. Larz Johansson sade att det förhållandet att ungdomscentra skall leda uppföljningsåtgärderna innebär att man inte får garantier för att det blir kvalitet på dem. Kommunerna har fortfarande kvar sitt ansvar, men vi vågar ge kommunerna rätten att själva besluta om vilket organ som skall ha ansvaret för åtgärderna. Vi tror alltså på decentraliseringen och litar på att kommunerna själva kan avgöra vilket organ som skall svara för det praktiska utförandet av åtgärderna. är också en fråga som skall avgöras av kommunen. Men eftersom det här finns ett intresse av att påverka ungdomarna och intressera dem för vidareutbildning, är det rätt naturligt att man utnyttjar syo-funktionärer, men man kan även använda andra som bedöms ha kvalifikationer och möjligheter att fungera i det här arbetet. Jag tror man skall uppmärksamma att utbildningsinslagen i ungdomsplatserna inte skall jämställas med ordinarie yrkesutbildning eller annan utbildning utan mera får formen av fördjupning och information kring de frågor som är angelägna för dessa ungdomar. I motionen från moderaterna, centern och folkpartiet har yrkats avslag på regeringens förslag om avskaffande av yrkesintroduktionen. Motivet är, som framgår av reservation 21, att yrkesintroduktionen fungerar bra, att man ej tror på ett tvåårigt program för varje individ och att ungdomsplatserna kan hindra andra att erhålla anställning. Man avvisar också förslaget att kommunerna själva skall kunna bestämma över vilka organ som skall administrera verksamheten samt vilka som skall användas i de utbildningsinslag som ingår i ungdomsplatserna. Av en SIFO-undersökning, som gjorts av Arbetsgivareföreningen, framgår att över hälften av företagen önskar endast ett system, nämligen ungdomsplatser. Endast 30 26 av de tillfrågade vill bibehålla yrkesintroduktionen. I samma undersökning konstateras att ungdomsplatser ej påverkar anställningen av annan personal. Därmed tror jag att jag har besvarat frågan från Rune Rydén. En av de parter som skall ta hand om ungdomarna talar alltså redan nu om att man vill ha ett förenklat system och enbart en typ av åtgärder att jobba med. Det är vad Arbetsgivareföreningen har fått fram. När det gäller kommunernas möjligheter anser vi att detaljstyrning ej bör ske, vare sig när det gäller organisation eller när det gäller medverkan. Detta bör kunna klaras av kommunerna själva. Vi anser att det viktigaste är att hjälpa ungdomarna och förhindra att de går sysslolösa. Därför yrkar vi att den föreslagna ramen för ungdomsplatserna skall vara beräkningsgrund. Det underlättar planeringen, och behovet blir avgörande för hur många platser som utnyttjas. Det förhindrar dröjsmål och motverkar byråkrati. Vi föreslår att riksdagen ger regeringen detta till känna. Jag skulle också vilja säga till Rune Rydén att utskottsmajoritetens förslag om att riva upp ramen inte har den baktanken att man skall ha ett mindre antal ungdomsplatser. Man får ett smidigare system, som möjliggör för kommunerna att skaffa alla de ungdomplatser som behövs. Därefter kan kommunerna få bidrag för det faktiska antal platser som de har. De behöver inte först besluta om att öka ramen. Det är bara att köra för fullt och skapa arbetsplatser för ungdomarna. När det gäller frågan om att klara ett tvåårigt uppföljningsprogram vill jag framhålla att ingenting är sagt i detta förslag om att en ungdom får bara en ungdomplats. Det står att man kan förlänga de sex månaderna. Självklart finns det möjlighet att vid behov lägga till ytterligare ungdomplatser. I botten ligger att ingen ungdom mellan 16 och 18 år skall gå utan någon form av sysselsättning. Huvudsyftet är, som jag tidigare sagt, att förmå ungdomarna att genomgå en utbildning eller alternativt att ge dem en fast förankring i arbetslivet. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på reservationerna 5, 14-17, 21 och 22.
Fru talman! Jag vill fråga Lars Svensson: Hur skall det gå för den ungdom som har haft en ungdomsplats och efter sex månader står där utan både arbete och utbildning? Ungdomplatserna leder enligt min uppfattning inte framåt. Att säga att man kan förlänga undomsplatsen efter en sexmånadersperiod måste ju innebära, Lars Svensson, att man då ställer krav på att det skaffas fram ytterligare ungdomplatser. Det tal som Lars Svensson här förde om att antalet ungdomsplatser kommer att vara tillräckligt stort för att alla de ungdomar som behöver en ungdomsplats skall få en sådan klingar väldigt illa i nuvarande läge. Jag tror inte att förutsättningarna finns för att man skall kunna mer än fördubbla antalet ungdomsplatser från nuvarande läge fram till någon gång i höst för att klara ut den situation som man rent statistiskt sett kan tänka sig. Lägg därtill det ökade arbetsmarknadsproblemet för ungdomarna. Jag tror att det hade varit lämpligare och riktigare att inte ha skyndat så fort. Man borde ha låtit det nuvarande systemet få fungera under i varje fall ett övergångsår. Då hade man haft bättre möjligheter och tid att planera för en övergång till ett enhetligare system, som Lars Svensson sade. Också vi är för ett enhetligare system, men vi tycker att det nuvarande systemet har fungerat bra. Innan man har något bättre system att komma med, skall man inte ta bort det gamla systemet. Vi vill också att utvärderingen skall genomföras. Den kommer inte att få någon betydelse, eftersom systemet är avskaffat när utvärderingen skall slutföras i september månad. Jag ställde några frågor, Lars Svensson. Jag tyckte mig höra Lars Svensson säga: Därmed har jag besvarat de sex frågor som Rune Rydén ställde. Jag måste emellertid ha varit ytterligt ouppmärksam, fru talman, för inte på någon fråga har jag fått ett konkret svar. Jag skulle gärna vilja ställa frågorna en gång till om tiden tillät, men jag förutsätter att Lars Svensson har noterat dem och kommer igen i en andra replik så att jag får ett komplett svar på de sex frågorna. Regeringen har valt det här systemet, säger man, och därmed avskaffat konkurrensen mellan ungdomsplatser och yrkesintroduktion. I dagsläget finns ingen sådan konkurrens — verksamheterna vänder sig till olika ålderskategorier: yrkesintroduktionen till 16-åringar och ungdomsplatserna till 17-åringar. Jag förstår inte det talet. Låt mig sluta med, fru talman, att än en gång be Lars Svensson komma igen och svara på mina sex frågor.

Fru talman! Först lärlingsplatserna, Lars Svensson. Det finns i dag regler som förhindrar att stimulansbidragen används till lärlingsplatser. Därför har vi i en motion och nu i reservation krävt att dessa regler förändras, så att stimulansbidraget också kan användas till lärlingsplatser. Vad är då Lars Svenssons svar? Jo, han säger att det finns regler som förhindrar detta. Vi kan inte göra så. Men det är ju dessa regler som vi vill ha ändrade, så att man kan ge stimulansbidrag och den vägen förhoppningsvis få fram fler lärlingsplatser. I det här aktuella fallet gäller det Norrbotten. Det finns alltså ingen vilja hos utskottsmajoriteten att åstadkomma en sådan förändring. Det är bara att konstatera det, som jag gjorde i mitt första anförande. I fråga om ungdomsplatser säger Lars Svensson: Kommunerna har ansvaret när det gäller ungdomscentra kontra skolan och avgör själva vilket organ de lägger ansvaret på. Då måste jag fråga Lars Svensson: Är det inte längre skolstyrelsen som har det ansvaret? Vem är det då som fattar beslut om placering på ungdomsplats? Eller har man helt hastigt och lustigt också ändrat i förordningen när det gäller de här sakerna? Det vore bra om Lars Svensson kunde tala om det. Vem är det som skall fatta besluten fortsättningsvis? Är det skolstyrelsen eller är det något annat organ som ungdomscentret tillfälligtvis råkar sortera under? Jag vet exempel på kommuner där det är kommunstyrelsen, i andra är det sociala centralnämnden och på något ställe en kombination där man har ungdomsstyrelser eller liknande. Låt mig sedan knyta an till resonemanget som Rune Rydén förde förut och ge Lars Svensson ett exempel. En ungdom som slutar grundskolan, kanske med ofullständiga betyg, som inte sökt till eller inte kommit in i gymnasieskolan och som kort sagt är ganska skoltrött — vi vet att det finns rätt gott om sådana ungdomar — kommer in i uppföljningsprogrammet några veckor på hösten. Han eller hon går sedan kanske i en kortare specialkurs av något slag, LA-kurs eller liknande, kanhända inte med särskilt lysande resultat — den här ungdomen var ju inte studiemotiverad utan skoltrött och tycker att det här med skola egentligen är pest. Så blir den här ungdomen då placerad enligt Lars Svenssons modell på ungdomsplats i sex månader. När den perioden är slut, har det gått 8-9 månader av de 24 och det återstår ungefär 15 månader. Då är min enkla fråga till Lars Svensson: Vilka åtgärder skall skolan vidta med den här ungdomen under de 15 månader som återstår? Det är detta vi vill ha besked om. Sedan är sakläget, Lars Svensson, att det krävs enligt propositionen ungefär 16 000 platser. Det finns i dag ungefär 10 000, om man får tro kompletteringspropositionen. Då säger människorna ute i landet — SSA sekreterare, syo-funktionärer, skolledare och andra: Låt oss åtminstone få behålla yrkesintroduktionen under hösten, så att vi inte står alldeles tomhänta när de här ungdomarna skall placeras. Har Lars Svensson inte hört några sådana signaler någonstans ifrån i landet?
Fru talman! Vad gäller uppföljningsansvaret tror vi från folkpartiet att det är viktigt att yrkesintroduktionen är kvar som ett värdefullt komplement till ungdomsplatserna. Som jag sade i mitt förra anförande, har de åtgärder som hittills satts in haft en mycket god effekt när det gällt att slussa in ungdomarna i arbetslivet. Vi tror att flera alternativ för stöd och hjälp måste stå till kommunernas förfogande. Att systemet nu görs mer enhetligt får, som jag sade förut, inte skymma det faktum att de ungdomar som är aktuella inte är en helt enhetlig grupp som enkelt låter sig inpassas i det enhetliga systemet. Vi tror att det är väldigt viktigt att kommunerna får en betydande frihet och flexibilitet i de här frågorna. När det gäller lärlingsutbildningen vill jag bara uttala min glädje. Jag hoppas att vi får diskutera den frågan vidare på ett positivt sätt i vad gäller ett lönebidragssystem, vilket vi tror är väsentligt som en stimulans.
Fru talman! Jag tror inte att Rune Rydén lyssnade riktigt på mitt anförande, eftersom jag tog upp en del av de frågor han ställde. Han frågade bl.a. om intresset för att anställa människor efter utbildningen eller för att anställa andra när man har ungdomsplatser, och jag hänvisade till den enkät som Arbetsgivareföreningen har gjort. När det gäller vilken typ av åtgärder man skall ha hänvisade jag också till enkäten. Det måste ändå betraktas som relativt tungt när företagen själva i Arbetsgivareföreningens SIFO-undersökning vill ha bara ett åtgärdssystem. De vill inte ha för många olika åtgärdssystem. Mer än hälften av de tillfrågade vill enbart ha ungdomsplatser. Rune Rydén frågade också om detta kan innebära att ungdomarnas intresse för att utbilda sig minskar. Vad är det som har skett i år, om man tittar på gymnasieskolan? Varför saknas det så många platser? Jo, det är så många äldresökande som nu går in i gymnasieskolan — ungdomar och andra som har varit ute i arbetslivet och som märker att de har behov av utbildning. Därför tror jag inte att det behöver bli någon konkurrens på det här området. Vad vi har sagt är att man skall ge möjligheter att följa upp de individuella planerna för ungdomarna. Man skall alltid ha som riktpunkt att förmå dem att välja utbildning, eftersom det underlättar för dem när de sedan går ut i arbetslivet. Därför är det automatiskt inbyggt i systemet att man skall ge ungdomarna information om utbildningar och stimulera dem till vidareutbildning. Hur länge behöver de vara kvar på ungdomsplatser? Det är inte säkert att de behöver vara där sex månader. Ungdomarna förs över till utbildningsplatser som är lediga eller till fasta jobb, och man utnyttjar de platser man får fram för andra ungdomar. Kommunernas skolstyrelser är ansvariga. Vilket organ som skall sköta den praktiska handläggningen överlåter vi åt kommunerna att själva avgöra, eftersom vi vet att många kommuner genom sina ungdomscentra klarar detta på ett väldigt bra sätt. Jag tror alltså att det viktigaste är att göra klart att kommunerna har kvar sitt uppföljningsansvar. Vi anvisar hur man skall gå till väga och vi anvisar resurser, men sedan överlåter vi — vi vill nämligen decentralisera verksamheten, Larz Johansson — åt kommunerna att själva avgöra vem som praktiskt skall handlägga saken.
Fru talman! Visst lyssnar jag ordentligt, Lars Svensson. Jag har återigen kunnat notera att de sex frågor som jag ställde i mitt huvudanförande har jag inte fått något som helst svar på. Däremot upprepar Lars Svensson en sak som han tog upp i sitt anförande, nämligen SAF:s enkät, där det visar sig att ungefär hälften av företagarna tycker att det är bra med ett enda system. Det är riktigt, Lars Svensson, men det är litet grand av att som man ropar i skogen får man svar. Om man frågar företagarna om de föredrar två system eller ett, så svarar de: Ett system. Det är väl snarare förvånande att det är så pass många som vill ha kvar två system. Sedan tror jag, Lars Svensson, att intresset för studier kommer att minska när man får lön för det arbete man skall utföra på en ungdomsplats. Jag tror att det dess värre förhåller sig på det viset, och det är ett allvarligt problem. Man skall få möjligheter att ge upplysningar om utbildning, och man skall så snart som möjligt föra över ungdomarna från ungdomsplatserna till utbildning, säger Lars Svensson. Det är en utomordentlig målsättning. Problemet är bara att den är mycket svår att genomföra. Vi har ett system som fungerar ganska bra. Varför inte låta det vara kvar? Man behöver inte ha en ungdomsplats i hela sex månader, säger Lars Svensson vidare. Om ungdomen i fråga får ett annat alternativ före sexmånadersperiodens utgång, skall han ta det. Ja, detta är självklart. Men jag sade i min första replik att om man inte lyckas skaffa någon utbildning eller något arbete åt ungdomen i fråga, och han i stället får fortsätta på ytterligare en ungdomsplats, kommer det totala trycket på ungdomsplatserna i landet att öka med varje ungdom som får en sådan ny plats. Jag skulle vilja säga att då flyger de siffror som Lars Svensson har nämnt upp i luften ytterligare, och då tror jag inte att man kommer att klara den målsättning man har med mindre än att man låter de olika system som i dagsläget finns vara kvar.
Fru talman! Jag tackar Lars Svensson för den rättelse han gjorde när det gällde ansvarsfördelningen beträffande ungdomsplatserna. Han konstaterade, som jag förut påpekade, att det är skolstyrelsen som har det ansvaret. Jag vill bara göra Lars Svensson uppmärksam på att han i sitt tidigare anförande från talarstolen påstod någonting helt annat. Det är bra att han rättar sig, så att det blir korrekt information man lämnar från majoritetspartiets sida. Min andra fråga, Lars Svensson, gällde inte huruvida det gick att avbryta anställningen på en ungdomsplats innan de sex månaderna löpt ut. Självfallet går det att göra detta, och det är ju en idealsituation om man hittar andra möjligheter. Min fråga var: Vad vidtar skolan för åtgärder när man — beträffande den här specifika ungdomen och med de förutsättningar jag angav — har tömt ut möjligheterna? När introduktionsprogrammet givits, när man har använt de sex månadernas ungdomsplats och ungdomen kanske har gått igenom en kortare kurs har det förflutit åtta nio månader. Då återstår femton månader av uppföljningsansvaret. Jag vill ha ett konkret besked av Lars Svensson om vad man då gör i det här aktuella fallet. Jag kan komplettera Rune Rydéns fråga. Han byggde in möjligheten att ge ytterligare en ungdomsplats. Då skulle jag vilja fråga Lars Svensson: Är det tillåtet, enligt majoritetens uppfattning? Är det möjligt, annat än i mycket specifika undantagsfall, att göra det? Är det detta som kommer att vara regel? Om svaret är ja, då är Rune Rydéns fråga mycket berättigad.